Fru talman! Först vill jag tacka Lennart Rohdin för det lika överraskande som välkomna beskedet att Lennart Rohdin stöder samtliga reservationer till betänkandet. Det ställer kanske till litet trassel för vissa av oss, men jag noterar ändå att en del av det här kommer mig och Vänsterpartiet till godo. Nej, jag inser naturligtvis att vad Lennart Rohdin menade var att han stöder sina egna reservationer. Herr talman! Det har vid en internationell jämförelse i Sverige rått en betydande enighet vad gäller målen och medlen för säkerhetspolitiken. Det gäller såväl de grundläggande värderingarna som verktygen för att nå målen. Det här har varit av värde. Det skall emellertid sägas att det har varit en hämsko på en livaktig debatt, och kanske har det också betytt frånvaron av en fruktbärande debatt. Om detta kan vi spekulera. Vi kan ändå konstatera att den här enigheten i vissa stycken på gott och ont har tenderat att minska. Jag ser faror med det. Låt oss exempelvis närmare betrakta det som har kallats det vidgade säkerhetspolitiska begreppet. Kring detta finns en betydande enighet. Vi inser att betydelsen av olika säkerhetsskapande faktorer och företeelser i föränderliga samhällen växlar över tiden. Självfallet har miljöfrågorna kommit att få också en säkerhetspolitisk betydelse. Detta medför förändrade krav på de medel som vi använder för att lösa säkerhetspolitiska problem. Insikten om detta är bra, och jag tror att diskussionen framöver kommer att utvecklas. En av de aspekter som Vänsterpartiet försöker föra in i denna diskussion är ett könsperspektiv i säkerhetspolitiken. Detta har av kommentatorer betraktats som en nödvändig markering från ett feministiskt parti. Man har sett det som att vi i snart sagt varje politiskt delområde har försökt föra in detta begrepp. Ett sådant betraktelsesätt kan då ge utrymme för roade kommentarer. Jag väljer en annan sida av det, och det är något mycket tydligt. Det handlar om den underordning som kvinnor runt om i världen har i samhällen, oberoende av dessa samhällens utvecklingsgrad vad gäller ekonomi och teknik. Denna utvecklingsgrad sammanfaller inte nödvändigtvis med utvecklingsgraden i fråga om bl.a. etik och kulturell status. Kvinnans underordnade ställning är skäl nog att försöka få in detta begrepp i den säkerhetspolitiska analysen och att fundera över vilka förändringar i fråga om de säkerhetspolitiska verktygen som motiveras av detta. En annan aspekt på det här fenomenet är på vilket sätt väpnade konflikter utspelas i dag och hur de kommer att utspelas i framtiden. Vi har ingen anledning att tro annat än att våldet mot civila kommer att fortsätta och att en stor del av detta våld riktas mot kvinnor. Det handlar då inte bara om en "rättvis andel" av våldet utan om ett våld som systematiskt riktas just mot kvinnor. Utskottet bemöter våra synpunkter med att säga att ett könsperspektiv i säkerhetspolitiken ryms väl inom det vidgade säkerhetsbegrepp som redan finns. Jag kan hålla med om att så är fallet, men jag kan inte hålla med om att detta på något vis nu skulle karakterisera eller genomsyra analysen. Jag tror att vi genom att betrakta den här aspekten ytterligare kan finna nya möjligheter i det säkerhetspolitiska agerandet och att vi också kommer att finna att vi behöver andra medel för våra verktyg. Jag ser en utveckling och närmare definition av detta som något nödvändigt i den framtida säkerhetspolitiska debatten, och jag välkomnar naturligtvis bidrag till denna utveckling. Jag tillstår att vi inom mitt parti har en del att göra innan vi är klara med en ståndpunkt, i den mån man någonsin blir klar med en ståndpunkt i en föränderlig värld. Herr talman! Jag övergår så till att betrakta en del av förändringarna i den säkerhetspolitiska debatten som jag ogillar. Det gäller synen på alliansfriheten, i första hand den militära alliansfriheten. Självfallet var en av orsakerna till att Vänsterpartiet sade nej till ett medlemskap i den europeiska unionen de säkerhetspolitiska konsekvenserna. Historiskt sett har det inte funnits särskilt många exempel på ekonomiska stormakter som icke förr eller senare manifesterar sin styrka med militär styrka. Vi menar att vi snart nog skulle få se tecken på detta, och jag tycker att vi har sett dessa tecken. Vad gäller Sveriges inställning till utvecklingen i den europeiska unionen och den västeuropeiska unionen samt Sveriges deltagande i krishantering och fredsfrämjande i de styckena menar jag att det kommer att bli fråga om glidningar i uppgifterna. Jag tror att det som i dag definieras som Petersberg-uppgifterna kommer att vara annorlunda i framtiden. Vi kommer att få se klara tecken på just funktionen militär makt och ekonomisk stormakt även vad gäller den europeiska unionen. Jag hoppas att jag har fel, men jag tycker att tecknen tyder på att vi går i den riktningen. NATO:s utvidgning har kommit att utgöra en mycket stor del av den säkerhetspolitiska debatten, om inte i Sverige så i varje fall internationellt. Behövs NATO? NATO:s generalsekreterare Solana, som var på besök här i riksdagen för inte alltför länge sedan, menade att frågan kanske inte är så intressant; NATO behövs eftersom det finns. Då måste vi fråga oss: Vilka intressen tjänar då detta NATO? En sak som jag menar har kommit helt i skymundan är NATO:s uppgift att alltfort vara ett instrument för stormaktspolitik. Varför finns det bedömare i Ryssland som betraktar NATO:s utvidgning med mycket stor skepsis? Dessa bedömare finns inom en politisk spännvidd som sträcker sig från rena galenpannor till i andra sammanhang insiktsfulla bedömare. En aspekt är naturligtvis NATO:s funktion när det gäller att utöva stormaktspolitik. Rysslands ställning som stormakt är i dag försvagad. Detta är självklart någonting som vi måste ta hänsyn till när vi betraktar diskussionen om NATO:s utvidgning. Jag menar, och Vänsterpartiet menar, att ett medlemskap i NATO är uteslutet. Det finns ingen anledning att tro att NATO:s förändring går dithän att NATO icke kommer att vara ett instrument för stormaktspolitik. Om vi ser på hur USA stöder och betraktar andra organisationer, där man inte har direkt nytta av sitt deltagande, menar jag att det står fullkomligt klart att USA har ett egoistiskt intresse av ett utvecklat NATO. I detta ligger inget moraliskt betänkligt. Det är bara att konstatera att det fungerar så. Samma sak kan vi konstatera när vi jämför med USA:s engagemang i Förenta nationerna. USA:s kongress består i dag av en majoritet som i hög grad är fientlig mot Förenta nationerna. Denna fientlighet tar sig materiella uttryck i ständiga förhalningar vad gäller USA:s betalningar till organisationen. "To pay in time, in full and without conditions", som man har förbundit sig att göra, försöker man ständigt undvika. NATO:s funktion gör att vi från Vänsterpartiets ståndpunkt naturligtvis inte kan tycka att NATO:s utvidgning i sig är bra. Ståndpunkten måste självklart grundas på en analys av vad NATO faktiskt kommer att göra vid en utvidgning, och vilka effekter en sådan får. Funktionen - ett verktyg för stormaktspolitik - kommer vi inte ifrån. Därmed har små stater inte mycket att hämta från ett utvidgat NATO. Det måste påverka Sveriges syn på NATO-utvidgningen. En annan aspekt på glidningen från den alliansfria politiken är vår syn på krigsmaterielsamarbetet. Självfallet skall Sverige, så länge vi har ett militärt försvar, se till att det försvaret har vapen och utrustning. Detta är dock någonting helt annat än den okritiska syn som kommer till uttryck i utskottsmajoritetens skrivningar. Utskottsmajoriteten menar att ett medlemskap i WEAG - Western European Armament Group - är eftersträvansvärt. Det dröjer naturligtvis inte särskilt länge förrän Sverige kommer att vara fastare knutet till WEAG:s arbete. Det menar vi är djupt olyckligt. Det kommer att ytterligare minska tilltron till den militärt alliansfria politik som jag menar är en god tradition i den enighet som jag började med att referera till. Att den stormaktskonstellation som vi såg bildas efter andra världskriget nu har upphört är på inget vis ett hållbart argument för att skrota begreppet militär alliansfrihet för svensk del. Detta instrument har, som Lennart Rohdin påpekade, tjänat oss väl under betydligt längre tid än efterkrigstiden. Jag är helt övertygad om att det finns ett behov av ett antal små stater som med kraft hävdar just småstaternas intressen. Detta låter sig inte göras om man på ett eller annat vis är knuten till militära allianser. Jag väljer att påstå att Sveriges medlemskap i Europeiska unionen mot den bakgrunden är mycket olyckligt. Vi kommer genom detta medlemskap tvingas att omdefiniera alliansfriheten på ett ur min synpunkt sett olyckligt sätt. Herr talman! Jag slutar med att yrka bifall till reservationerna 6, 11 och 19.

Herr talman! Jag hoppas att min förkylda röst åtminstone skall hålla i tvåminutersrepliker i dag. Jag tror inte att någon har förväntat sig någon annan uppfattning från Vänsterpartiets sida när det gäller NATO, men jag skulle ändå vilja ställa två frågor till Jan Jennehag. Vad skulle Jan Jennehag och Vänsterpartiet svara de tiotusentals våldtagna kvinnorna och de hundratusentals anhöriga till slaktade män, kvinnor och barn i Bosnien på frågan om det var bra att NATO fanns, när ingen annan kunde stoppa folkmordet i Bosnien? Jan Jennehag säger att det är viktigt med en lång rad småstater som är alliansfria och självständiga. Allianser har aldrig hjälpt dem. Låt oss titta på vad som hänt detta århundrade i Europa. Förhållandet var särskilt utpräglat under mellankrigstiden. Tror Jan Jennehag att Tjeckoslovakien och andra länder som valde den linje som han här företräder uppfattade allianser som hot respektive möjligheter för små stater att överleva som små stater på samma sätt som Jan Jennehag och Vänsterpartiet gör?
Herr talman! Som svar på första frågan vill jag säga att det var bra att NATO fanns. Mot detta skall frågan om vilka resurser FN hade i ett inledningsskede ställas. Hade FN av stormakterna givits de instrument som man bedömde var nödvändiga för att lösa uppgiften hade NATO-insatsen möjligen icke behövts. Jag vill ge entydigt svar på Lennart Rohdins fråga. Självfallet var det bra att NATO fanns, men det utesluter inte att det hade funnits andra möjligheter om stormakterna hade agerat annorlunda. Den andra frågan måste ställas i relation till den miljö som allianserna fanns i, anledningen till att de växte fram och hur det gick för de nationer som inte fanns med i allianserna. Det är inget argument för att förstärka stora alliansers verksamhet eller vårt deltagande i dem. Min slutsats är den motsatta. Genom att verka för att stora allianser får minskad betydelse och för att alliansfria stater får större möjligheter att göra sin stämma hörd minskar vi risken för just det som Lennart Rohdin tog som exempel.
Herr talman! Jag tackar Jan Jennehag för svaret. Första frågan blir naturligtvis följande: Var fanns Vänsterpartiet när vi från Folkpartiets sida under flera år i riksdagens talarstol krävde att Sveriges regering skulle verka för att FN med kraft skulle ingripa militärt för att stoppa blodbadet i Bosnien? Fråga två: Jan Jennehag sade att det var bra att NATO fanns, men att det inte är bra att NATO växer. Skall jag tolka det som att Jan Jennehag föredrar NATO i dess kalla-krigs-form, vilken NATO fortfarande har, framför NATO som ett allomfattande europeiskt säkerhetspolitiskt organ?
Herr talman! Jag tar den andra frågan först. Jag välkomnar naturligtvis en förändring av NATO, eftersom jag inser att Vänsterpartiet, jag eller Sveriges riksdag inte förändrar NATO. Det gör andra krafter. Självklart välkomnar jag en minskning av NATO:s militära del, om vi skall uttrycka det så. Jag har ingenting emot att NATO-organ sysslar med fredsräddningstjänst eller någonting sådant. Den utvecklingen är bra. Men det undanskymmer inte att min fasta övertygelse är att NATO alltfort kommer att vara ett instrument för stormaktspolitik, i första hand Förenta staternas stormaktspolitik. Denna funktion hos NATO ser jag ingen anledning att understödja. Den första frågan var: Var fanns Vänsterpartiet när det gällde inledningen av Bosnienkonflikten? Ja, vi kan alla önska att vi hade agerat annorlunda mot bakgrund av den historiska erfarenheten. Vi står nu med facit i hand. Jag tillstår gärna att jag själv borde ha agerat annorlunda och tagit en mer aktiv del i debatten. Det är det svar som jag vill ge Lennart Rohdin på den frågan.

Herr talman! Svensk säkerhetspolitisk debatt kan kanske sammanfattas med följande ord: Strid om man skall sätta ordet "fundamental" framför ordet "säkerhet" när man pratar om utvecklingen i Ryssland, om var egentligen gränsen går för samarbete inom alliansfrihetens ram och om huruvida det finns eller inte finns partier som vill att Sverige skall bli medlem i NATO. Den svenska säkerhetspolitiska debatten kretsar alltså mest kring ord. Grunderna - vad vi vill, vart vi vill nå och målet för säkerhetspolitiken - diskuteras alltför sällan eller kanske inte alls, kanske för att skillnaderna är så få mellan partierna från höger till vänster. Inställningen till vad som garanterar säkerheten bäst är nämligen klar: Från vänster till höger är den tydligen att det gör ett militärt försvar. Speciellt konstigt med att den här diskussionen inte förs oftare är att vi har ett säkerhetspolitiskt mål som totalt är förlegat; som jag ser det irrelevant. Sveriges säkerhetspolitiska mål, som en majoritet i riksdagen i dag återigen skall slå fast, lyder som följer: "Svensk säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands frihet och oberoende. Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en handlingsfrihet att - såsom enskild nation och i samverkan - kunna utveckla vårt samhälle." Denna skrivning bortser som jag ser det helt från att Sverige tyvärr är en delstat i den europeiska unionen. Att som säkerhetspolitiken ytterst syftar till bevara vårt lands frihet och oberoende är ju omöjligt i och med att vi ingår i en union. Sedan kan vi ha olika syn på om vi bör göra det eller inte. EU har ju faktiskt både en säkerhetspolitisk och en försvarspolitisk dimension. Jag menar att det är dags att vidga det säkerhetspolitiska målet. Det säkerhetspolitiska målet bör helt enkelt vara fred. Fred är inte bara avsaknad av krig. Fred förutsätter en långsiktigt hållbar utveckling. Om fred hade varit målet för den svenska säkerhetspolitiken tror jag - jag hoppas det i alla fall - att vi hade tvingats fokusera på det som är riktigt relevant för att uppnå en fredlig utveckling i vår omvärld i stället för att ständigt upprepa ett säkerhetspolitiskt mål som är omöjligt, som därför aldrig är vägledande för de beslut och överväganden som görs och som därför heller aldrig tas upp i den säkerhetspolitiska debatten. Fred är inte bara målet, utan också vägen. Miljöpartiets vision, som jag så ofta upprepar i denna talarstol därför att den är så viktig att hålla vid liv, är en global, militär nedrustning. Frågan är om det finns utrymme för visioner i Sveriges riksdag i dag. Jag tycker att det måste göra det. Ett samhälle utan visioner utvecklas inte. Vi måste för oss själva och för andra upprepa att vi inte längre kan acceptera att astronomiska summor satsas på militärt försvar och rustning runt om i världen. De gemensamma resurserna är knappa, och man måste prioritera att använda dem till att lösa miljöproblem, fattigdom och social misär. Det samarbete som växer fram i Europa får inte leda till att tredje världens ställning ytterligare försämras. Många av de problem som i dag betecknas som europeiska har ofta en nord-sydlig dimension. Att skapa ett slags "Fästning Europa" bidrar till att förvärra dessa problem. I stället måste vi i vår världsdel i hög grad öppna oss för omvärlden och bygga det ekonomiska samarbetet på rättvisa handelsvillkor. Handelspolitiken får inte missgynna andra länder eller utnyttja andra länders människor och miljö för kortsiktig vinnings skull. Säkerhets och försvarspolitik måste ses i ett helhetsperspektiv. Hur vi agerar i Sverige och hur vi framstår i olika internationella sammanhang måste hänga ihop. I regeringsförklaringen 1996 står det: "Arbetet för internationell nedrustning skall drivas vidare." Frågan är med vilken trovärdighet Sverige kan hävda det när försvarsministern i riksdagen sade något helt annat den 26 september, nämligen att vi har "ett starkt och modernt försvar, och det skall vi ha också i fortsättningen". Försvarsministern sade också: "I den här situationen förser vi flygvapnet med ett eget flygplan för flera tiotals miljarder. Den svenska kustflottan har inte varit bättre utrustad än vad den är i dag. I morgon tar vi emot den tredje nya ubåten i Gotlandsklassen. Vi beställer nya ytstridsfartyg i miljardklassen. Armén förses med nya stridsvagnar, hemvärnet skall moderniseras, och mycket mer." Allt detta sker i en tid då en enig riksdag säger att det inte föreligger något som helst militärt hot mot Sverige. Frågan är om det verkligen är den säkerhetspolitiska situationen som styr utformningen av försvaret på hemmaplan, eller om det är gamla traditioner och en omedvetenhet och en okunskap om hur man skall möta de hot som inte är lika lätta att resonera kring och inte lika lätta att mäta som antalet stridsvagnar på andra sidan gränsen. Hur mäter man t.ex. försurning och den kemiska krigföring som pågår mot våra celler på grund av miljöförstöring? Nej, det är inte lika lätt, och därför får tyvärr inte vår glädjande nog gemensamma syn på säkerhetspolitik som ett vidgat begrepp något riktigt genomslag i handling i den här kammaren. Säkerhetspolitiken i dess vida mening är allas gemensamma ansvar, och därigenom bör den vara i allas gemensamma intresse. Men militarism, eller den traditionella synen på militära hot som de enda hot som vi skall beakta säkerhetspolitiskt, är djupt förankrad i länder styrda av olika politiska ideologier, från höger till vänster. Staterna har dessutom traditionellt varit styrda av män, och därigenom har det blivit ett slags universell manlig "superideologi" som har fått vara den allmänt giltiga. Attityder måste ändras i grunden - det är där vi måste börja. Den gamla s.k. sanningen om att det som skyddar oss bäst mot hot är militärt försvar måste förkastas. Först om det föreligger en global ekologiskt och socialt hållbar utveckling kan ett land trygga sin egen säkerhet. Skall konflikter kunna förebyggas måste klyftorna i samhället motarbetas och överbryggas. Vi måste bekämpa rasism och arbeta för att utveckla en större kulturell förståelse. Fred börjar inom oss själva. Regeringen och politiker från olika partier talar sig nu varma för det vidgade säkerhetspolitiska begreppet, och moderaterna säger att det inte är något nytt med det här. Nej, det är gamla hot som tyvärr har fått fortgå och som vi inte har brytt oss om att gemensamt försöka möta och lägga resurser på att lösa, t.ex. miljöförstöringen. Man använder tyvärr begreppet "vidgad hotbild" mer som slagord än att man låter det genomsyra de beslut vi fattar, t.ex. när det gäller resursfördelning. Skillnaden mellan teori och praktik leder ofta till förvirring när det gäller vad man egentligen menar med säkerhet. Denna begreppsförvirring skär inte bara mellan gröna och traditionella politiker utan också mellan könen och generationerna. Om man generaliserar är det framför allt kvinnor och ungdomar som ser de stora hoten miljöförstöring, utarmning av naturresurser, ökande klyftor i samhället, en känsla av icke-delaktighet osv. Försvarsberedningen har konstaterat bl.a. att ett antal långtidsverkande faktorer har inflytande över den säkerhetspolitiska utvecklingen. Bland dessa nämner Försvarsberedningen miljöförstöring, färskvattenbrist - som kommer att bli ett allt snabbare ökande problem - och livsmedelsbrist. I vissa fall kan miljöfaktorer komma att få globala konsekvenser. Försvarsberedningen tar också upp att det på Nordkalotten finns världens sannolikt största ansamling av kärnvapen, uttjänta kärnkraftsreaktorer och annat nukleärt avfall tillsammans med stora lager av kärnvapenmateriel. Mot dessa hot hjälper inte investeringar i militära vapen. Mot dessa hot kan inte militära maktmedel ens i teorin utgöra en lösning. Ändå tävlar kristdemokraterna och moderaterna med varandra i att berätta om hur osäker utvecklingen i Ryssland är. För att möta denna osäkerhet anser dessa två partier att det bästa vi kan göra är att satsa mer pengar på försvaret i Sverige. Jag menar att kristdemokraterna och moderaterna är fast i ett oerhört gammalt resonemang. Min fråga till dessa partier, Moderaterna och Kristdemokraterna, är: Anser ni att man bäst bidrar till en stabilare utveckling i Ryssland med hjälp av militär materiel i Sverige? Jag skall så gå över till FN. Miljöpartiet anser att Sverige skall bidra till att betona vikten av förebyggande fredsarbete i FN, speciellt orsaker till konflikter. Sverige har nu en väldigt viktig roll, i och med att vi är medlemmar av säkerhetsrådet, och måste ta vårt ansvar för FN:s utveckling. Ansträngningar för att skapa en bra fredsfrämjande kapacitet bör enligt Miljöpartiets mening koncentreras till FN, i stället för att man undergräver FN än mer genom regionala maktstrukturer som aldrig någonsin kommer att kunna agera för det globalas bästa utan bara för sina egenintressen. När det gäller EU står det i Maastrichtfördraget att en europeisk militär supermakt skall byggas upp i framtiden. Men en sådan makt förhindrar inga krig och bygger på ett förlegat säkerhetstänkande. Det säkerhetssystem vi gröna förespråkar är ett system byggt på samarbete med icke-militära medel där militärt alliansfria länder kan delta på frivillig basis. Kooperativa säkerhetssystem måste utvecklas på flera områden och på flera plan, såväl lokala, regionala och nationella som internationella. I detta sammanhang ser vi att OSSE har en viktig roll som regional organisation i enlighet med FN-stadgan. I propositionen framstår dock EU-medlemskapet som det fundamentalt viktigaste för vår säkerhet. Regeringen skriver också att det är ett svenskt intresse att EU:s förmåga att föra en kraftfull gemensam utrikes och säkerhetspolitik utvecklas. Denna syn delar inte Miljöpartiet. Miljöpartiet har i särskilda yttranden till försvarsberedningens rapporter framfört att EU snarare är en säkerhetsrisk än en säkerhetsvinst, till stor del på grund av att EU:s allt tätare samarbete inte har en folklig förankring i medlemsländerna. Som jag ser det bygger man då in spänningar mellan både folk och statsledningar, och därmed inskränks de handlingsmöjligheter man borde ha för att möta de hot som ryms inom det vidgade säkerhetsbegreppet. Regeringen och Centerpartiet vill också ge EU militära muskler. Det är intressant att se hur Centerpartiet har svängt i frågan om den militära alliansfriheten och samarbetet inom t.ex. EU. Man har tillsammans med Finland kommit fram till att VEU skall ha resurser att genomföra de s.k. Petersberguppgifterna, och vill på så sätt ge EU militära muskler. Detta rimmar inte med vad regeringen skriver på andra ställen, nämligen att det finns en bristande politisk vilja att förse FN med tillräckliga befogenheter och resurser för att kunna agera kraftfullt. Här saknar jag en gemensam, sammanhållen linje. Det spretar väldigt mycket åt olika håll. När vi nu har begränsade resurser måste vi prioritera, och då anser jag att det är FN som skall prioriteras. När det gäller VEU är Miljöpartiet motståndare till att vi är aktiva observatörer i denna västeuropeiska union. Jag anser att de militärt alliansfria länderna har en viktig roll att spela inom det gröna säkerhetsbegreppet. Oberoendet av militära garantier ger oss som - åtminstone på papperet - är militärt alliansfria en viktig roll när det gäller förhandlingar, information och aktivt konfliktförebyggande. Därför anser vi gröna att det är av yttersta vikt att Sverige, Irland, Österrike och Finland står utanför VEU och NATO. länderna sammanträdde i Birmingham i maj 1996. Vid detta möte antogs den s.k. Birminghamdeklarationen, som jag tycker borde vara föremål för stor debatt i Sverige. Ministrarna hänvisar till sin förpliktelse att skapa en europeisk säkerhets och försvarsidentitet med effektiva politiska medel och militära möjligheter. Man skall ta ytterligare steg för att skapa närmare institutionella och operationella förbindelser till EU, stärka banden till NATO och stärka sin operationella kapacitet. Man vill också säkra att den påbörjade politiken på områdena rymdaktiviteter och rustning fortgår. Tidigare har VEU:s parlamentarikerförsamling antagit en rekommendation baserad på dokument denna rekommendation slås fast att alla länder som deltar i försvarssamarbetet kommer att bli ekonomiskt ansvariga för ett avskräckande kärnvapenförsvar. Sedan har vi WEAG, Western European Armaments Group. Där håller jag till stor del med om det som Jan Jennehag har framfört. När det gäller försvarsindustrisamarbete tar regeringen och Centerpartiet, dvs. majoriteten i utskottet, klara steg mot en harmoniserad vapenmarknad inom EU. Det uttrycks i klartext i utskottsbetänkandet. Man skriver t.ex.:" - att vi medverkar till harmonisering mellan EU propositionen skriver regeringen: "EU:s roll inom försvarsmaterielområdet är alltjämt utomordentligt begränsad. En vidgad roll för EU skulle ge större möjligheter för Sverige att delta i samarbetet och skapa bättre möjligheter till harmonisering." Allt detta skall ske "inom gällande lag om krigsmateriel". Vi i Miljöpartiet anser inte att detta är möjligt, och därför måste dessa intentioner stoppas. När det sedan gäller NATO är det faktiskt inte svaret på några säkerhetspolitiska problem. Samarbete bygger man inte bäst på militära säkerhetsgarantier. Däremot skapar NATO:s utvidgning problem och ställer oss inför nya frågor. NATO genomgår nu en identitetskris. Efter det kalla krigets slut har man inte längre någon fiende att rusta sig mot - såväl Warszawapakten som Sovjetunionen är upplösta. Men i stället för att diskutera huruvida även NATO borde förpassas till historien hänger vi oss åt att försöka hitta en ny legitimitet för denna organisation. Jag hör ofta, kanske speciellt från Folkpartiet och Moderaterna, att ett nytt NATO växer fram och att det är detta nya NATO man skall diskutera. Men NATO är inte nytt. Vi ser inget nytt NATO. Kärnvapenavskräckningen och de ömsesidiga försvarsgarantierna består. Man ger alltså falsk legitimitet åt en organisation som i grunden inte alls är speciellt ny. Jag vill därför passa på att fråga Folkpartiet om deras nya NATO inte skall innefatta kärnvapenavskräckningen och de ömsesidiga försvarsgarantierna. När det slutligen gäller PFF-samarbetet anslöt sig samband med det redovisade Sverige vad vi vill bidra till i detta samarbete. Nu händer det väldigt mycket på det här området. När NATO-ländernas försvarsministrar träffades i Norge för att diskutera bl.a. NATO:s framtida befälsstruktur sade USA:s försvarsminister William Perry att Partnerskap för fred spelar en viktig roll i utvidgningsarbetet och att det är viktigt att detta samarbete byggs ut och ges nytt innehåll. Miljöpartiet anser att riksdagen skall avgöra vad Sverige skall medverka i och vilken viljeinriktning vi skall ha inom PFF-samarbetet. Därför vore det självklart att förelägga det dokument som lägger fast detta, den s.k. IPP:n, för riksdagen. Därigenom säkras riksdagens inflytande över vad vi skall delta i och vilken inriktning vi skall ha. Herr talman! I denna tid av ständiga förändringar är det viktigt att man förankrar, diskuterar och noga överväger vilka steg man skall ta. Vi vill inte veta av några kovändningar av regeringen à la EG medlemskapsansökan, som vi alla har i gott minne, i någon säkerhetspolitisk fråga. Vi måste ha öppenhet i debatten. Och tänk om vi kunde slå fast att målet för säkerhetspolitiken är fred! Det skulle vara ett stort framsteg.

Herr talman! Nej, säkerheten främjas, Miljöpartiet och Annika Nordgren, bäst av så mycket samarbete som möjligt. Om vi begränsar oss till vår egen kontinent är det bästa medlet att främja freden i Europa att öka samarbetet mellan alla Europas stater så långt det över huvud taget går. Det är det som är EU:s huvuduppgift. Trots det - och vi har mycket färska exempel i Bosnien - krävs militära medel än så länge fortfarande för att inte vägen mot fred skall ta slut innan vi ens har börjat resan. Visst är det bra med visioner, också här i riksdagen. Vi i Folkpartiet har vår om FN. Men redan debatterna här i kammaren om FN och dess möjligheter att ingripa i exempelvis Bosnien visar att vägen till de visionerna är lång, mycket lång. Jag vill fråga även Annika Nordgren och Miljöpartiet: Var det bra, när alla andra misslyckades eller inte ens försökte, att NATO fanns till hands för att stoppa blodbadet i Bosnien? Inser Miljöpartiet att de flesta småstater runt om i Europa, om vi bara tittar på det här århundradet, inte har samma unika historiska erfarenhet som Sverige av att alliansfrihet alltid garanterar småstaters oberoende? Slutligen vill jag säga till Annika Nordgren att det inte finns någon anledning att gå med i det gamla NATO. I fråga om hur det nya NATO skall hantera sina kärnvapen finns det många modeller, och där är Norge, Danmark och Spanien några. Men det nya NATO kommer inte att vara ett NATO som står för halva Europa, utan det nya NATO kommer att vara en säkerhetsstruktur för hela Europa, för alla som vill vara med genom fria beslut. Det är ett nytt NATO. Det är definitivt inte det gamla NATO.
Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna nr 4, 9 och 16, vilket jag glömde i mitt anförande. Lennart Rohdin frågade om det var bra med NATO-insatsen i Bosnien. Ja, det var självfallet bra, när inte några andra organisationer hade dessa resurser. Vi hade inte prioriterat det, som Jan Jennehag tog upp i en replik. Det är en prioriteringsfråga, och vi får alla ta ansvar för vilka resurser vi vill lägga på vilka organisationer. Som jag ser det, kan inte den insatsen legitimera att NATO har ett berättigande, dvs. att man hela tiden kommer att återfalla till att NATO gjorde den insatsen för så och så många år sedan. Det är inget konstruktivt att hänga sig kvar vid för att därmed fortsätta att legitimera en organisation som just nu saknar visioner och letar efter en ny roll. När det gäller kärnvapenavskräckning uppfattade jag inte riktigt något svar på den fråga som jag ställde till Lennart Rohdin, nämligen om Folkpartiets mening är att Sverige skall gå in i ett NATO med kärnvapenavskräckningen och de ömsesidiga försvarsgarantierna kvar. I så fall är det inte ett nytt NATO, utan det är ett NATO som bygger på samma kärna som alltid förr. När det gäller visioner höll Lennart Rohdin självfallet med mig om att det är bra med visioner också i riksdagens kammare. Jag uppfattade det så att de visioner jag har om FN inte skulle vara giltiga i och med att vi har sett vad som har hänt. Det menade jag inte heller i resonemanget om NATO. Man kan inte förkasta argument bara därför att det inte har varit så tidigare. Det handlar om en kraftanspänning, prioriteringar och politisk vilja. Min politiska vilja är att det skall vara en universell organisation, som har ansvaret för militära operationer, om det skall ske några. Det skall inte vara regionala instanser, som aldrig kan ta detta helhetsansvar utan bara ser till egna insatser och syften.
Herr talman! Om vi tittar på det som hände i Bosnien, var det fortfarande det gamla, kalla krigets NATO som åtog sig den rollen.

Jag tror t.o.m. att Miljöpartiet inser att ett nytt NATO, som når ända fram till att vara den militära delen av den nya gemensamma säkerheten i Europa, som omfattar alla europeiska stater, kommer radikalt att minska behovet av militära medel för att lösa konflikter i Europa. Jag sade inte att erfarenheterna från kammaren gav anledning att ge upp visionerna. De ger bara en realistisk bild av att det tar ganska lång tid att nå fram till visionerna. Folkpartiet är inte mycket större än Miljöpartiet, så vi tror själva att det kommer att ta tid att förverkliga våra visioner. Slakten och våldtäkterna i Bosnien visar att vi i avvaktan på detta tyvärr också måste förlita oss till militära medel. Där kan det nya NATO bli en av hörnpelarna i den nya, gemensamma säkerheten i Europa.
Herr talman! Det fenomen som vi ofta drabbas av i vårt västerländska samhälle är intressant, nämligen att vi känner en stor trygghet i att hänga kvar i de organisationer som finns för tillfället. Därigenom skall man bygga upp sitt resonemang på det. Varför inte omsätta de visioner som de flesta av oss verkar dela, i alla fall visionen om något slags militär nedrustning någon gång, i reella politiska beslut, i stället för att hänge oss åt att legitimera de här organisationerna och den verklighet som vi tyvärr har bakom oss, som i många avseenden är förskräcklig, i Bosnien och på andra ställen? Jag håller med Lennart Rohdin om att samarbete är viktigt, men när han sedan säger att det nya NATO skall omfatta alla Europas stater, är det intressant att se vilken utveckling världen då skulle ta. Skulle man bygga upp motsvarande pakter i andra regioner i världen, på andra kontinenter? Vad skulle då hända om vi fick en värld där det stod kanske tre stora allianser med kärnvapenavskräckning och ömsesidiga försvarsgarantier i botten? Vad är det för värld att se fram mot? Skulle det främja en utveckling mot fred i vår omvärld? Jag tror inte det. Jag menar därför att det är dags att få bort något slags trygghetssyn på de här militärallianserna och att i stället bygga upp det samarbete mellan länder som Lennart Rohdin pratar om, inte bara mellan länder i Västeuropa, som det t.ex. ser ut nu inom EU-arbetet, utan också så globalt som möjligt, för att bygga den säkerhetsordning som vi alla förhoppningsvis önskar, i alla fall i våra hjärtan.

Herr talman! Väpnade angrepp som skulle kunna hota Sverige på kort sikt föreligger inte, men vi kristdemokrater delar regeringens bedömning att det "råder en grundläggande osäkerhet om den säkerhetspolitiska utvecklingen på längre sikt". Vi kristdemokrater drar en annan slutsats utifrån den omvärldsbild vi ser i dag. Jag vill redan här yrka bifall till reservation 1 angående CFE-avtalet samt till reservation 3 angående regeringens förslag med anledning av den säkerhetspolitiska kontrollstationen. Syftet med den säkerhetspolitiska kontrollstationen är att pröva om den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld motiverar några förändringar av de slutsatser som riksdagen beslöt 1995. Sveriges och Europas säkerhet påverkas av den globala utvecklingen. När det kalla kriget upphörde gavs ökat spelrum för flera olika krafter och aktörer. Regionala spänningar och grupperingar är nu framträdande inslag i det globala säkerhetspolitiska mönstret. Världen har krympt genom globalisering av handel och bättre kommunikationer, omfattande migration samt negativa effekter av miljöförstöring. Detta skapar ett ökat ömsesidigt beroende men också större konfliktytor och sårbarhet. Spridning av massförstörelsevapen kan komma att ske till följd av bristande kontroller. Den tidigare kombinationen av s.k. politisk spänning och stabilitet har nu ersatts av ett rörligt och mycket svårförutsägbart läge; en instabil avspänning. Herr talman! Den militärstrategiska situationen i Östersjöområdet har ännu ej stabiliserats efter det kalla kriget. Utvecklingen är beroende av vilka säkerhetspolitiska intressen olika länder har och kan komma att ha i Östersjöområdet. Arbetet med att bygga upp de baltiska ländernas säkerhetspolitik och utveckla demokrati och marknadsekonomi pågår. Estlands, NATO och EU ses som viktiga steg mot en mer fullständig integration med länderna i västra Europa. Rysslands kustzon i Östersjön har begränsats, och sjövägarna har koncentrerats till Finska viken och Kaliningradområdet. Östersjön har dock alltjämt en avgörande betydelse för Ryssland. Fria kommunikationer över Östersjön och dess inlopp är ett väsentligt säkerhetsintresse även för de baltiska staterna och andra strandägare. En konflikt skulle därför kunna leda till att Östersjön blev en utsatt kriszon eller konfliktzon. Osäkerheten kring utvecklingen i Kaliningradområdet är fortsatt stor. Den kärnvapenstrategiska situationen på Nordkalotten består. Atlanten har stor betydelse för förbindelserna mellan USA och Europa, och det är endast här som Ryssland har direkt tillgång till Atlanten. Detta är orsaken till att de ryska strategiska ubåtssystemen och Norra Marinen är baserade på Kolahalvön. Att området är av strategisk vikt för Ryssland har visat sig i en konventionell materiell förnyelse under senare år. Herr talman! Ryssland förbli i kraft av sin storlek och sina, trots dagens problem, stora resurser den viktigaste enskilda strategiska inflytelse och osäkerhetsfaktorn i det nordeuropeiska området. Försvarsberedningen ägnade stor uppmärksamhet åt den ryska utvecklingen. Instabiliteten och svårförutsägbarheten består vad gäller de svåra omställningsproblem som Ryssland genomgår mot en fredlig social och ekologisk marknadsekonomi. Ekonomiska och politiska osäkerheter innebär risker för allvarliga bakslag för de ekonomiska reformerna. Rysslands militärstrategiska instressen är bl.a. fokuserade på det nordiska området och särskilt Östersjöregionen, eftersom landet inte har några geografiska beröringspunkter med Central och Västeuropa förutom Kaliningradområdet. Vi kan inte när det gäller regionala motsättningar bortse från risken att Sverige skulle påverkas av en eventuell konflikt som omfattade Ryssland och dess grannländer. Om den gällande ryska militärdoktrinens förändringar av krigsmakten genomförs skulle de planerade strategiska insatsstyrkorna vara upprättade kring sekelskiftet. Detta innebär att förmågan att genomföra strategiskt överfall kan öka. Herr talman! Riksdagen betonade i höstas att det ligger i Sveriges intresse att CFE-avtalets särskilda begränsningar av tung armémateriel i norra flankzonen långsiktigt blir bestående och att flankzonsbegränsningarna har stor betydelse för stabiliteten i området. Utskottet såg allvarligt på att avtalet inte trädde i kraft den 17 november 1995 och menade att en förändring av avtalet, t.ex. i anslutning till de baltiska staterna, skulle kunna få en destabiliserande effekt i Östersjöregionen. Även om avtalet består har det försvagats, eftersom CFE 96 innebar ett accepterande av de omfattande ryska överskridanden som hade skett. Årets översynskonferens medförde större förändringar än vad som hade förväntats. Det har bl.a. lett till ökad rysk militär handlingsfrihet. Kristdemokraterna ser allvarligt på det nya avtalets konsekvenser och den osäkerhet och oro det sprider. Det är därför av stor vikt att följa CFE-avtalets vidare utveckling och kontinuerligt utvärdera konsekvenserna för svensk försvarsplanering. Jag yrkar bifall till reservation 1. Herr talman! Kristdemokraterna står bakom de riktlinjer för totalförsvaret riksdagen beslutade år 1995, men till skillnad från regeringen drar vi andra slutsatser av det säkerhetspolitiska läget. Det är vår uppfattning att osäkerheten och svårförutsägbarheten består och snarare har förstärkts både globalt och regionalt. Latenta kris och konflikthärdar finns i vår närhet och runt om i världen. I vår världsdel pågår sökandet efter en alleuropeisk säkerhetsordning, och NATO:s och EU:s utvidningsprocesser rymmer många svårlösta och politiskt känsliga frågor. Utvecklingen i Ryssland är osäker och kommer att spela en stor roll för Europa och står i centrum för de svenska säkerhetspolitiska intressena. Genom CFE 96 har den militärstrategiska situationen i Östersjöområdet destabiliserats. Vi kristdemokrater instämmer i utskottets bedömning att "osäkerheten om den långsiktiga utvecklingen i omvärlden fortsatt är så stor att det måste föreligga både en god förmåga att höja beredskapen hos den befintliga krigsorganisationen och en stabil grund för att anpassa totalförsvarsresurserna till mer långsiktiga förändringar". Riksdagens beslut år 1995 om säkerhetspolitikens mål och försvarspolitikens inriktning och anpassning består men motiverar inte ytterligare besparingar på totalförsvaret. Kristdemokraterna menar att riksdagsbeslutets ekonomiska ram för åren 1999-2001 därför inte bör verkställas. Jag yrkar bifall till reservation 3. Herr talman! Vårt förtroende för FN som en global säkerhetsorganisation är stort. FN har en unik roll att ge mandat för fredsbevarande insatser. Dock är det viktigt att medlemsländerna ser till att FN:s förmåga att leda och samordna militära och civila insatser förbättras. Gasperi lade grunden till det europeiska samarbetet var freden det absolut viktigaste målet. Denna målsättning är lika aktuell i dag. I framtiden måste medlemsländerna emellertid verka för att EU effektivt skall kunna företa aktiva säkerhetspolitiska åtgärder och bl.a. fördjupa sin solidaritet med Baltikum samt Öst och Centraleuropa. EU måste samverka tätt med NATO och OSSE för att på så sätt sörja för Europas säkerhet. De svenska och finska medlemskapen i EU innebär att Östersjö och Barentsregionerna ytterligare integreras i det europeiska samarbetet. Kristdemokraterna i Sverige och i de övriga medlemsländerna arbetar för att EU påskyndar sin utvidgning mot Baltikum samt Öst och Centraleuropa. Under tiden måste EU även fördjupa sitt samarbete med dessa länder politiskt och ekonomiskt så att de står väl förberedda den dag då deras medlemskap är ett faktum. Ett långsiktigt arbete för demokrati och social och marknadsekonomisk utveckling är av stort säkerhetspolitiskt intresse för Sverige och övriga Herr talman! VEU utgör i dag en bro mellan EU och NATO. För att ge en möjlighet för alla medlemsländer att vara medlemmar i VEU har kristdemokraterna föreslagit att Sverige bör ta initiativ till att utveckla en gren av VEU för fredsfrämjande operationer, katastrofhjälp och krishantering. På så sätt skulle även militärt alliansfria stater kunna delta. Sveriges och Finlands förslag i denna riktning kan bidra till en fortsatt framgångsrik integration och utveckla EU:s krishanteringsförmåga. Samarbetet i PFF stärker det svenska totalförsvarets förmåga att medverka i internationell krishantering och kan på så sätt bidra till att förebygga och hantera icke-militära hot och påfrestningar. Det framstår som ett klart svenskt intresse att samverkan kan utvecklas såväl genom teknisk anpassning och samövningar som utbildningsmässigt. Svenska armé-, flyg och marinstridskrafter kan erhålla viktiga internationella erfarenheter liksom det civila försvaret och våra frivilligorganisationer. Eftersom fred och säkerhet bara kan byggas genom aktiva och skapande ansträngningar är Östersjösamarbetet betydelsefullt när det gäller att knyta ihop alla berörda länder i ett fruktbart och givande samarbete. Ett isolerat Ryssland skulle kunna leda till säkerhetspolitiska påfrestningar. Lågnivåhoten skulle t.ex. bli svåra att hantera utan aktiv rysk medverkan. Vi kristdemokrater vill särskilt betona vikten av att de baltiska staterna får den hjälp och det stöd de önskar för att bl.a. stärka totalförsvar och förmåga att hävda territoriell integritet. Genom vårt ordförandeskap i Barentsrådet har vi nu också möjlighet och bör ta initiativ till forskning om lågnivåhot inom denna region. OSSE med sin breda tillämpning av säkerhetsbegreppet utgör ett viktigt instrument för Rysslands fortsatt integration i Europa och kommer troligen att spela en betydelsefull roll som forum för framtida säkerhetsdiskussioner. Herr talman! Sveriges kompetens inom försvarsmaterielområdet utgör en säkerhetspolitisk och högteknologisk tillgång. Samtidigt som en omfattande strukturomvandling sker i Europa på materielområdet måste Sverige intensifiera sitt samarbete om försvarsmateriel med andra länder för att underlätta vår materielförsörjning. Vår anpassningsstrategi är trovärdig endast så länge som vi har en levande inhemsk försvarsindustri. Kristdemokraterna vill att vapenexport skall begränsas till stabila och demokratiska stater. Ett organiserat samarbete och specialisering på krigsmaterielområdet inom hela EU skulle kunna leda till att försäljningen begränsas till att främst gälla försäljning till medlemsländerna och i andra hand till övriga demokratiska stater. Herr talman! Den kristdemokratiska övertygelsen om alla människors lika värde är en grund för goda relationer mellan nationer. Därför arbetar vi för en säkerhetspolitik som skapar förtroendefulla förbindelser mellan länder och folk och en internationell gemenskap med fredlig samexistens och rättvis fördelning. Målet skall vara att skapa fred och stabilitet mellan världens nationer samtidigt som mänskliga rättigheter och demokratiska ordningar respekteras. I takt med den dynamiska säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa är det nödvändigt att vår säkerhetspolitik anpassas på ett sätt som främjar Sveriges säkerhet. I en osäker omvärldsmiljö är det därför väsentligt att Sverige flexibelt kan hantera olika säkerhetspolitiska utvecklingar utifrån den styrkeposition som en trovärdig svensk försvarspolitik ger genom att skapa trygghet och förmåga till konflikthantering. För att vi inte skall hamna i ett sämre läge när ett nytt säkerhetspolitiskt mönster växer fram skall vi aktivt delta i det framväxande europeiska samarbetet. Det är nämligen en förutsättning för att vi skall kunna vara med och lösa gemensamma säkerhetsproblem, att kunna påverka utvecklingen inifrån och att få gehör för svenska synpunkter. Herr talman! Vår säkerhetspolitik får därför inte fastna i det förgångna eller i nuet, eftersom det då inte är någon säkerhetspolitik. Ödmjukt utifrån omvärldsutvecklingen skall vi vara beredda att diskutera i vilka former och i vilken omfattning som vi skall delta i säkerhetssamarbete. Även om det inte är aktuellt att ompröva den svenska militära alliansfriheten är det således väsentligt att bevara handlingsfriheten och inte låsa fast svensk säkerhetspolitik vid en linje i den svårförutsägbara situation som nu råder. Det är därför bra att det sammansatta utrikes och försvarsutskottet återigen slagit fast att vi inte skall binda svensk utrikespolitik för varje tänkbart läge i en oförutsägbar framtid.

Herr talman! Jag vill ställa samma till fråga Åke Carnerö som jag ställde i mitt inledningsanförande. Vi har nu hört Åke Carnerö upprepa att det finns en ökad osäkerhet, inte minst i Ryssland. Hur bidrar då en ökad ekonomisk försvarsram i Sverige enligt kristdemokraternas mening till en stabilare situation i Ryssland?
Herr talman! Vi har motiverat varför vi inte vill sänka försvarsramen ytterligare. Om vi nu ser allvarligt på den osäkra situationen i Ryssland - jag läste också upp vad utskottet har sagt när det gäller osäkerheten om den framtida utvecklingen, och det står även Annika Nordgren bakom - menar vi kristdemokrater att det blir alltför omfattande neddragningar i nuvarande säkerhetspolitiska situation om vi skall ha en trovärdig försvarsförmåga. Dessutom tillför vi nu nya uppgifter för försvaret. Och det ser vi kristdemokrater positivt på. Men detta innebär också att vi då skall kunna agera, inte som enskild nation utan i samverkan med andra, vilket medför ökade kostnader. Vi skall satsa på en snabbinsatsstyrka. Det är också bra. Det finns många konflikthärdar runt om i vår värld. Det bidrar också till ökade kostnader. Därför menar vi att vi inte kan dra ned så mycket som regeringen och Centerpartiet har föreslagit.
Herr talman! Som Åke Carnerö mycket riktigt sade står vi bakom den verklighetsbeskrivning som det gemensamma utskottet har gjort över utvecklingen i Ryssland. Men vi i Miljöpartiet drar helt andra slutsatser, nämligen att man då ännu mer skall satsa på alternativa investeringar för säkerhet. Jag vill då passa på att tipsa Åke Carnerö att det går att omfördela i våra respektive partibudgetar från insatser på ökade militär materiel i Sverige till insatser för att motverka den osäkerhetsbeskrivning som Åke Carnerö gör, i stället för att man återigen skall använda sig av det för att t.ex. hålla försvarsindustrin uppe i Sverige. Det tycker jag är en mycket bättre säkerhetspolitisk investering som vi kan jobba för gemensamt.
Herr talman! När det gäller försvarsmateriel menar vi kristdemokrater att vi har bestämt oss för att vi skall ha ett försvar, vilket vi inte är ensamma om i det svenska parlamentet. Det innebär ju naturligtvis att vi måste ha en inhemsk förmåga att själva producera inte all materiel men mycket av den materiel som vi behöver. Detta är en följd av bl.a. vår anpassningsförmåga. När det gäller ytterligare investeringar betyder det att det blir en stor neddragning av den svenska försvarsförmågan nu, och en trovärdig svensk försvarsförmåga skapar ju stabilitet i det nordeuropeiska området. Vår anpassningsförmåga måste också utgå från en stabil grund. Detta är några av de argument som vi vill föra fram när det gäller att inte ytterligare göra besparingar på det svenska totalförsvaret.

Herr talman! I detta betänkande följer det sammansatta utrikes och försvarsutskottet upp de säkerhets och försvarspolitiska utgångspunkterna från förra årets försvarsbeslut. De ingår som ett led i en s.k. kontrollstation och syftar till att belysa om sådana förändringar har skett i den säkerhetspolitiska hotbilden mot vårt land att en ändring av förra årets riksdagsbeslut om riktlinjer för totalförsvaret och besparingar på försvarsutgifterna är påkallade. Det är inte några stora skillnader mellan partierna vad gäller den omvärldsbeskrivning som utskottets betänkande omfattar. Vi noterar såväl positiva som negativa förändringar i vår omvärld. Jag skall senare återkomma till några viktiga sådana förändringar. Den sammantagna omvärldsanalysen innebär enligt utskottet emellertid inte att vi behöver ändra på tidigare fattade beslut. Utskottet tillstyrker därför regeringens förslag om säkerhetspolitikens mål, inriktning och anpassning samt vidhåller de besparingar som 1995 års beslut innebar. Den militära alliansfriheten består också. Redan förra året kunde vi konstatera att hot och konflikter förändrats radikalt efter det kalla kriget. Också synen på säkerhet har i dag en annan innebörd än för tio år sedan. De fruktansvärda inbördeskrigen i Centralafrika och Tjetjenien och den omedelbara och intensiva mediebevakningen av dem kan lätt få oss att tro att världen i dag är mera krigisk och krigsdrabbad än tidigare. Men det är inte så. I State of Armed Conflicts beskriver Uppsala universitets fredsforskningsinstitution hur krigen i världen har minskat från en toppnivå på 94 väpnade krig 1992 till 30 pågående krig och konflikter i dag. Ingen av de 30 konflikter som i dag pågår är ett traditionellt mellanstatligt krig, ett krig mellan två regeringar över en politiskt definierad fråga eller ett territorium. I stället är det den orättvisa fördelningen av makt och resurser människor emellan som är orsaken till de konflikter som pågår. Med utgångspunkt i den insikten måste nya koncept, strategier och instrument utvecklas. Säkerhet är inte längre bara en fråga om militära hot och utländsk aggression. För svenskt vidkommande är det mycket svårt att över huvud taget se några sådana hot i dag.

Kort sagt: Säkerhet i dag blir mer och mer en gemensam uppgift för världssamfundet, och lösningarna måste vara regionala eller globala. Det militära nationella säkerhetsperspektivet finns fortfarande kvar, men det minskar i betydelse när hotbilden på det här sättet förändras. Den insikten har inneburit att det svenska försvaret får en allt tydligare internationell dimension vid sidan av den nationella. Utgångspunkten är att säkerhet bara kan nås genom att man samarbetar och genom att man skapar vad Palmekommissionen kallade för gemensam säkerhet. Herr talman! Jag skall ta upp några av de faktorer som har varit vägledande när vi har kommit fram till våra slutsatser i det sammansatta utskottets betänkande. Vi har liksom förra året noga försökt att belysa och uppdatera utvecklingen i Ryssland. Det är naturligtvis som många här har sagt, dvs. att det råder stor osäkerhet om den ryska utvecklingen. Men det ligger i sakens natur att det är mycket svårt att förutsäga framtiden, det må gälla säkerhetspolitik, trafikpolitik, miljöpolitik, osv. Framtiden är oförutsägbar för var och en av oss och för nationer. Det finns naturligtvis tecken som måste leda fram till beslut, och beslut måste vi fatta. Vi har tittat på både plus och minussidan. På minussidan vad gäller utvecklingen i Ryssland finns den omförhandling av CFE-avtalet som nu medger att Ryssland får ha kvar en större militär närvaro i vår och framför allt i Baltikums närhet än vad som ursprungligen var avtalat. På plussidan kan noteras att demokratiska val för andra gången har hållits i Ryssland. Valen har genomförts under ordnade former. Vidare har kriget i Tjetjenien nu kommit så långt i utvecklingen att det råder vapenvila och att en överenskommelse har träffats om att val skall hållas. Ryssland har naturligtvis utsatts för oerhört stora påfrestningar. Man har ju en president som hjärtopererats och vars hälsoläge varit mycket kritiskt. Dessutom har det rått osäkerhet om hur maktförhållandena egentligen skulle utvecklas under presidentens frånvaro. Trots detta måste det också noteras på plussidan att det finns en politisk stabilitet i Ryssland, om man nu vågar säga så. Och trots dessa starka påfrestningar kan vi i dag med säkerhet säga vem/vilka som besitter vilka platser och som har makten i Ryssland. Vårt samarbete med Ryssland har ökat markant, främst genom Sveriges offensiva satsning på Östersjösamarbetet, men också genom samarbetet inom IFOR och Partnerskap för fred. Det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet måste också utnyttjas till att öka samarbetet med Ryssland såväl bilateralt som multilateralt. Utvecklingen i Ryssland är långt ifrån så pessimistisk som den moderata reservationen ger uttryck för. Utskottsmajoriteten har en betydligt ljusare syn på utvecklingen i Ryssland. Det innebär också att vi är beredda att agera för att påverka utvecklingen i Ryssland - att vi inte bara skall sitta som passiva aktörer, utan att vi skall med alla medel som står oss till buds också försöka påverka och få en ytterligare fördjupad demokratisering och en fredlig utveckling. NATO är det andra stora området som tar utrymme i vårt betänkande. Här finns det en stor spridning i uppfattningarna. Från Socialdemokraternas och Centerpartiets håll anses NATO inte vara så bra som Folkpartiet vill göra det till. Men det är heller inte så farligt som Miljöpartiet vill beskriva det. Med vår pragmatiska syn är NATO i dag ett användbart instrument för att genomföra fredsbevarande och fredsfrämjande åtgärder i Europa, i Bosnien. Vi samarbetar inom de områden som vi finner också gynnar våra intressen. Det är inte aktuellt med medlemskap i NATO, men vi kommer att öka vårt samarbete med NATO där så behövs. Vi ser naturligtvis med stor spänning på hur NATO framskrider i sina utvidgningsdiskussioner. Av vitalt intresse för Sverige är att det sker på ett sådant sätt att det inte skapar nya skiljelinjer eller spänningar i Europa, att hänsyn tas till Ryssland och att detta sker med acceptans därifrån. I övrigt har Sverige inte anledning att ha någon synpunkt på EU-utvidgningen är av vital betydelse för de länder som i dag också söker NATO-medlemskap. Vi ser det som den främsta källan till säkerhet för många av de här länderna, inte minst för Baltikum. Vi önskar att Baltikum blir medlemmar av Europeiska unionen, lika väl som de andra ansökarländerna, och att därmed balternas önskan om säkerhet till stor del tillgodoses. Vi önskar alltså att de skall finna att man inom unionen kan ha ett sådant samarbete att det också är möjligt att känna en ökad säkerhet nationellt. Vi har alltjämt ett stort intresse för Baltikum, och vi skall hjälpa till med att bygga upp dess säkerhetspolitiska strukturer även i fortsättningen. Vi kommer att fortsätta att från en global position, dvs. i FN:s säkerhetsråd, arbeta för konfliktförebyggande och fredsfrämjande och för att med de säkerhetspolitiska instrument som säkerhetsrådet förfogar över försöka få till stånd en tidig konfliktlösning - en fredlig, ickemilitär konfliktlösning. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i det sammansatta utrikes och försvarsutskottets betänkande samt avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Viola Furubjelkes anförande var välformulerat. Vi kan vara överens om det mesta, precis som vi är i utskottsbetänkandet. Jag har ändå några frågor. Viola Furubjelke sade att från svensk sida har vi mycket svårt att se att det över huvud taget finns några militära hot i dag. Vågar jag dra någon slutsats om hur Sverige kommer att se på ett engagemang ganska snart i den Stabilization Force i Bosnien som tycks vara på väg, eller är det enligt svensk uppfattning ett felaktigt formulerat svar på en helt annan fråga? När det gäller utvecklingen i Ryssland sade Viola Furubjelke att Ryssland har utsatts för mycket svåra påfrestningar. Förvisso. Man skulle ha behövt mycket mera stöd från omvärlden i den här situationen. Men ursäktar de här påfrestningarna det ryska överfallet på Tjetjenien? Säger överfallet på Tjetjenien, Viola Furubjelke, något om den nuvarande ryska ledningens förhållningssätt till det som Europas stater kom överens om i Parisstadgan, nämligen en fredlig samlevnad mellan och inom Europas stater? I frågan om Sveriges förhållande till NATO är jag helt nöjd med att Viola Furubjelke inte stängde några dörrar. Att gå längre än så är inget som vi i Folkpartiet har begärt. Däremot skulle vi gärna se att Sverige gav uttryck för sitt eget intresse. Om Baltikums eget val - som vi respekterar på samma sätt som andra skall respektera vårt - att söka medlemskap i NATO skulle gynna svenska säkerhetspolitiska intressen, finns det inte då anledning för oss att ha en uppfattning och att stödja ett val som också gynnar våra intressen?
Herr talman! Jag gläder mig också över den samstämmighet som finns mellan partierna i detta betänkande. På Lennart Rohdins fråga om svenskt deltagande vad gäller den fortsatta insatsen i Bosnien kan jag bara svara att det innebär att Sverige skall delta i Stabilization Force i Bosnien. Formerna för detta kommer att behandlas senare i denna kammare med anledning av en proposition som vi hoppas kommer ganska snart. Det ryska överfallet på Tjetjenien kan naturligtvis inte ursäktas. Det var ett grovt övertramp och det var inte förenligt med Parisstadgan. Så långt är vi helt överens. De negativa delarna i den ryska utvecklingen får dock inte förta att det också finns positiva tecken att ta fasta på. Jag tror att det är viktigt att vi också försöker se att det på senare tid trots allt har funnits en stark vilja att försöka lösa Tjetjenienkonflikten. Det ursäktar emellertid inte på något sätt att man kastar sig över Tjetjenien på det grymma sätt som ändå skedde. När det gäller NATO-medlemskap och Baltikum finns det inte någon anledning för Sverige att vare sig stödja eller på annat sätt försöka påverka balternas medlemskap negativt. Jag delar inte den uppfattning som jag tror låg bakom Lennart Rohdins fråga, nämligen att medlemskap för de baltiska länderna i NATO skulle gynna särskilt den svenska säkerhetspolitiska situationen. Därvid tror jag att våra uppfattningar skiljer sig åt.
Herr talman! Jag tackar för det klargörande svaret när det gäller den fortsatta militära närvaron av NATO. Den visar, Viola Furubjelke, att vi även på den här punkten är överens om att det tyvärr finns hot relativt nära Sverige för en viss tid framöver i alla fall som måste hanteras militärt. Beträffande frågan och Ryssland och Tjetjenien tackar jag även där för det välkomna svaret. Jag är helt överens med Viola Furubjelke om att det finns positiva inslag i Rysslands agerande. Till de mest positiva hör naturligtvis det mycket starka engagemang och den prioritering som den ryska statsledningen uppenbarligen gör av ett fördjupat samarbete med NATO som bas för Rysslands säkerhetspolitiska samarbete med en stor del av Europas stater.

Ingenting betyder mer för Sveriges säkerhetspolitiska läge än en positiv och stabil utveckling i Östersjöområdet, framför allt i de baltiska staterna. Då borde vi också kunna säga att det ligger i Sveriges intresse att de baltiska staterna integreras också i det nya NATO som utvecklas.
Herr talman! Låt mig göra ett klarläggande vad gäller NATO-utvidgningen till de baltiska länderna. Jag tycker att Lennart Rohdin möjligen börjar i fel ände. Det är så till vida alldeles riktigt att det skulle gynna Sverige om en sådan situation uppstod att Ryssland accepterade en NATO-utvidgning, att det inte skapade nya spänningar eller skiljelinjer i Europa. Det gynnar självfallet också Sverige. Det kan leda till att balterna kan bli medlemmar i NATO. Om det sker under de förutsättningarna är det inte någonting som är negativt för Sverige. Tvärtom innebär det en positiv utveckling i hela Europa och gentemot Ryssland, som också gynnar Sverige. Självklart är det så. Men att börja med att säga att det är balternas medlemskap i NATO som skulle gynna vår säkerhet tycker jag är att börja i fel ände. Jag vill att en sådan utveckling skall ske i Europa, att även Ryssland kan acceptera den och inte känner något som helst hot i den. Om det däremot skulle ske under helt andra förutsättningar, anser jag inte att det på något sätt skulle gynna den svenska säkerhetspolitiska situationen.

Herr talman! Det är självklart att Ryssland inte har något veto vad gäller andra länders medlemskap i NATO, lika litet som Sverige har det. Men NATO utvidgningen är inte något självändamål, utan det är resultatet som räknas, den värld som det skulle skapa. Är det den värld som vi vill se, är det helt okej. Då kan detta ske utan att det skapar konflikter och spänningar i Europa. Göran Lennmarker säger att det inte är ni som målar upp en svart bild av utvecklingen i Ryssland, utan det är ryssarna själva. Jag träffar också en hel del ryssar, ibland tillsammans med Göran Lennmarker. När de talar om de rödbruna krafterna och försöker skrämmas med dem är det just i det här sammanhanget, dvs. att de varnar för att man skulle tvinga igenom en utvidgning eller att vi stillatigande skulle se på hur en NATO-utvidgning skulle ske utan att någon som helst hänsyn togs till den ryska rödbruna opinionen. Sådana hänsyn måste vi naturligtvis ta. Det ligger i allas vårt intresse att se till att den utvidgningen går till på ett sådant sätt att man inte ger eld åt de destruktiva krafter som finns i Ryssland.

Herr talman! Jag konstaterar att vi i många avseenden kan vara överens om de villkor som NATO utvidgningen skall ske under. Men jag skulle vilja fråga Göran Lennmarker hur han ser på Sverige om balterna bli medlemmar i NATO. Är det i verkligheten så att Moderaterna ser de baltiska ländernas NATO-medlemskap som en omväg för att få Sverige att bli NATO-medlem, eller för att Sverige därefter lättare skulle kunna söka NATO-medlemskap? Jag misstänker att det finns en sådan tanke bakom.
Herr talman! Viola Furubjelke sade i sitt anförande att regeringen inte tycker att NATO är så farligt som Miljöpartiet tycker. Då vill jag gärna förtydliga varför vi ser på NATO som farligt. Det är inte precis så att Miljöpartiet inbillar sig att NATO-trupper skulle rulla över Sveriges gränser. Däremot tar organisationen resurser från satsningar på andra områden och som vi anser skulle vara mer relevanta. NATO:s utvidgning kan leda till en upprustning i Europa. Vi anser att den utvecklingen vore farlig just i den bemärkelse som jag tidigare talade om. När man slåss om resurser för att möta hot kan NATO långsiktigt sett bli farligt. Den amerikanska kongressen har lämnat en rapport som visar att en NATO-utvidgning kan leda till en upprustning för vicegradsländerna - som kommer ifråga vid första omgången - med 60 %. De behöver alltså öka sina försvarsutgifter med 60 %, vilket är det lägsta alternativet när det gäller hur stora investeringar som är nödvändiga. Militära allianser befäster också attityder som jag anser att vi borde lägga bakom oss och förkasta. Jag vill passa på att ställa en fråga till Viola Furubjelke. Varför avstyrkte regeringen och socialdemokraterna i det gemensamma utskottet Miljöpartiets motion om ökat inflytande från riksdagen när det gäller PFF? Med tanke på den dynamiska tid vi lever i och på att arbetet inom PFF utvecklas mycket snabbt vill vi att riksdagen skall ha ett ökat inflytande. Varför kunde inte Viola Furubjelke och socialdemokraterna gå oss till mötes i vår begäran?
Herr talman! Om Annika Nordgren hade lyssnat på det tidigare replikskiftet hade det stått klart för henne att en NATO-utvidgning som innebär ökad spänningar genom ökad upprustning och ökade hot i Europa inte är önskvärd. NATO utför i dag helt andra uppgifter i Europa än dem som Annika Nordgren främst tänker på när vi talar om NATO. När det gäller Miljöpartiets motion avseende riksdagens inflytande över Partnerskap för fred gick utrikesutskottet i samband med behandlingen av svenskt medlemskap ordentligt igenom under vilka förutsättningar som Sverige kunde samarbeta i Partnerskap för fred. Riksdagen har alltså lagt fast ramarna för detta. Vi ser inte att det skulle finnas någon särskild anledning till att man skulle komma tillbaka inför varje övning eller inför varje år för att revidera det hela. Ramarna ligger fast, och målet är att PFF skall bidra till att minska spänningarna mellan de ingående nationerna och till att man skall kunna utföra effektivitetshöjande övningar för fredsfrämjande insatser.
Herr talman! Eftersom repliktiden bara är en minut lång får jag koncentrera mig på PFF-samarbetet. Viola Furubjelke sade att Sverige står fast vid sin inriktning, och därigenom har riksdagen redan haft ett inflytande. I presentationsdokumentet, som i dag gäller, står det att det övergripande och långsiktiga målet för Sveriges deltagande i PFF är att bidra till skapandet av en ny säkerhetsordning i Europa. Enligt detta dokument är Sverige berett att bidra med sin erfarenhet på det fredsbevarande området och andra områden såsom t.ex. räddningstjänstsverksamhet. Min fråga till Viola Furubjelke blir då om man fortfarande står fast vid att Sverige är berett att bidra med erfarenheter på det fredsbevarande området och andra områden såsom räddningstjänstsverksamhet. Om inte Viola Furubjelke ser något behov av att regeringen återkommer till riksdagen efter processen, om den nu leder fram till ett plus för PFF eller vad det kommer att bli för nytt samarbete, tycker jag att det vore allvarligt. Riksdagen måste föra den debatten, och det är här i kammaren som beslut skall fattas om i vilka nya avseenden som Sverige skall medverka och vilka resurser som vi vill bidra med.
Herr talman! Jag skulle föredra att Annika Nordgren hade ytterligare en minuts taletid så att jag hann med att uppfatta vad hon sade. Hon talar så fort att det är svårt att höra vad hon säger. Men jag förstod så mycket som att PFF uppfattas som en ny säkerhetspolitisk struktur i Europa, att PFF därför inte är önskvärt och att riksdagen bör få ett större inflytande över den framtida verksamheten. När det gäller PFF och dess funktioner anser vi det mycket värdefullt som instrument för att minska spänningarna mellan ingående nationer, NATO Av största betydelse är att försöka förmå Ryssland att medverka i större utsträckning. Återigen: Det är alltså fråga om pragmatiskt spänningssänkande insatser i syfte att tillsammans skapa bättre fredsfrämjande möjligheter i framtiden. Angående den fortsatta behandlingen av PFF utgår jag ifrån att om samarbetet tar sig former som går utanför det som riksdagen har angivit är det självklart att regeringen återkommer och redovisar detta för riksdagen. Men jag är inte beredd att med anledning av Miljöpartiets motion ålägga regeringen att oavsett detta återkomma med rapporteringar. Men om det sker avsevärda förändringar är det självklart att riksdagen får information och möjlighet att lämna synpunkter. Det kan ske i olika former, men jag utgår ifrån att regeringen tänker också på detta.

Herr talman! Det nära samarbetet mellan regering och riksdag om säkerhetspolitiken bildar underlag för en bred uppslutning bakom det betänkande, UföU 1, som står på agendan för i dag. Reservationerna är relativt få och enigheten dominerar. För Centerpartiet, som nära samarbetat med regeringen om såväl etapp 1 som etapp 2 av försvarsbeslutet, finns det inga invändningar mot betänkandet. Jag vill inledningsvis yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Vi diskuterar i dag vilka slutsatser som riksdagen bör dra av den senaste säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde. Den inledande analysen har skett inom ramen för Försvarsberedningen, och bedömningarna har redovisats i beredningen betänkande Regeringen och Centerpartiet gör i propositionen ingen annan bedömning än beredningen. De återkommande säkerhetspolitiska kontrollstationerna är en viktig innovation, och nya kontrollstationer kommer att genomföras under hela försvarsbeslutsperioden. I det kalla krigets stabila men frostiga säkerhetspolitiska läge hade kontrollstationer av detta slag varit en meningslös sysselsättning. Dagens föränderliga situation ställer andra krav. Det är viktigt att erinra om de mål som vi har för Sveriges säkerhetspolitik. Vi skall "i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en handlingsfrihet att - såsom enskild nation och i samverkan - kunna utveckla vårt samhälle". Ytterst handlar det om vår frihet och vårt oberoende. En grundläggande fråga för alla politiker är: Hur höja säkerheten och öka hållfastheten i vårt land - i vårt samhälle - på sådant sätt att säkerheten i vår omgivning samtidigt förbättras? En politik som ökar spänningarna på andra sidan gränsen är en värdelös säkerhetspolitik. Den dynamiska utvecklingsprocessen i Europa kräver aktivt agerande från svensk sida. Utskottet konstaterar: "Ett aktivt deltagande i det europeiska samarbetet är en förutsättning för att en stat skall kunna påverka utvecklingen och bidra till att skapa en ny freds och säkerhetsordning på vår kontinent. Det gäller inte minst de mindre och medelstora europeiska staterna." Ett medelstort militärt alliansfritt land i det kalla Norden har en nyckelfunktion i detta säkerhetsbygge. Vårt agerande i olika internationella forum sker utifrån en styrkeposition som militärt alliansfri. Just aktiviteten, viljan att agera, bör känneteckna dagens svenska säkerhetspolitik. Det vidgade säkerhetsbegrepp som tillämpas av alltfler stater öppnar låsta dörrar och frigör ny kraft i det europeiska samarbetet. Genom samverkan för att komma till rätta med de hot mot vår gemensamma säkerhet som diktatur, fattigdom, förtryck av minoriteter, miljöförstörelse, kärnavfall, internationell brottslighet och terrorism skapar bygger vi ett odelat Europa. I det mångfacetterade europeiska säkerhetssamarbetet finns flera byggstenar för ett säkrare Europa. Genom det ekonomisk-politiska samarbetet fungerar den europeiska unionen, EU, som motor för det mesta av det europeiska samarbetet. Europarådet förstärkt med Ryssland har en stor moralisk betydelse som skyddsnät för Europas medborgare. Samarbetet inom Partnerskap för fred och i olika regionala forum runt Östersjön och Medelhavet och i Barentsregionen bygger på insikten att samarbete minskar risken för att vi skall ställas inför det yttersta hotet mot friheten - OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, får en alltmer framträdande roll som regional organisation i enlighet med FN-stadgan. För Centerpartiet är OSSE:s verksamhet för demokratisk utveckling, valövervakning, mänskliga rättigheter och rättsstatens ställning av stor betydelse för att förankra ett demokratiskt styrelseskick i hela Sveriges närområde. Vi i Centerpartiet anser att OSSE tydligare bör bli den centrala alleuropeiska institutionen för konfliktförebyggande arbete, för hantering och lösande av konflikter, för återuppbyggnadsinsatser, för rustningskontroll och för förtroendeskapande åtgärder. Eftersom det är Danmark som nu skall överta ordförandeskapet i OSSE kan Danmark ge kraft och en högre profil till OSSE. När NATO och tillika EU medlemmen Danmark tar plats som ordförande för OSSE får landet definitivt en viktig roll i ett Europa i förändring. Herr talman! Centerpartiet gör ingen annorlunda bedömning av utvecklingen i Ryssland än den som kommer till uttryck i utskottets betänkande och i regeringens proposition. Sveriges grundläggande positiva säkerhetspolitiska läge består. Det finns inga skäl för riksdagen att ändra de riktlinjer för totalförsvaret som fastställdes förra hösten. Den säkerhetspolitiskt motiverade besparingen kan göras. Ett väpnat angrepp mot Sverige ter sig i närtid osannolikt. Den än mer framträdande osäkerheten om den långsiktiga inrikespolitiska utvecklingen i Ryssland understryker behovet av att totalförsvaret har en god förmåga till anpassning. I det regionala samarbetet i vår del av Europa finns viktiga öppningar för att knyta Ryssland närmare övriga Europa. Ett förtroendefullt samarbete i Östersjö och Barentsregionerna skapar en väv av positiva beroenden. Denna väv bidrar till att öka säkerheten och stabiliteten i hela Europa. Det är därför angeläget att genom ökad handel, förbättrade kommunikationer, samarbete mot organiserad kriminalitet och miljöförstöring, satsningar på utbildningssamarbete och turism knyta regionens länder närmare varandra. Inte minst viktigt är att utveckla samarbetet på regional och lokal nivå mellan folkrörelser och frivilligorganisationer. Angreppssättet som tillämpades vid Visbymötet är det rätta. EU:s kraft och ekonomiska styrka kan och bör kanaliseras via det regionala samarbetet som redan finns uppbyggt mellan länder och regioner. På samma sätt och med likvärdig kraft måste Sverige som nyblivet ordförandeland i Barentsrådet inom Barentssamarbetet gripa sig an de utmaningar som finns på Nordkalotten. Detta nordliga samarbete har alltför länge nedprioriterats såväl i Stockholm som i Bryssel. Från Centerpartiets sida vill vi ge Barentssamarbetet en likadan vitamininjektion som Östersjösamarbetet erhållit. I båda regionerna möter Ryssland EU och NATO. Här kan kontakt och ömsesidig förståelse byggas. Den västliga försvarsalliansen NATO genomgår nu en omfattande anpassning till de nya uppgifter som alliansen ställs inför. Kärnan, det kollektiva försvaret och de militära säkerhetsgarantierna, finns emellertid kvar. IFOR-operationen och samarbetet i Partnerskap för fred visar på hoppfulla möjligheter för framtida fredsfrämjande säkerhetshöjande samarbete mellan alliansfria och alliansbundna länder mellan väst och öst, mellan NATO och Ryssland. NATO:s medlemsländer gör samfällt bedömningen att NATO behövs. Såväl Frankrike som Spanien har den senaste tiden tagit steg mot ett fullt militärt samarbete i alliansen. Även för ett alliansfritt land som Sverige är ett fungerande NATO av betydelse, inte minst som instrument för USA:s engagemang i Europa. Sverige och Finland har en utomordentligt viktig roll att spela i det trevande och sökande klimat som just nu råder. NATO reformeras, Ryssland söker finna en ny roll i Europa och i världen. Aktiva militärt alliansfria länder kan bygga broar av förtroende och kan gå före i handfast samarbete med Ryssland och därmed bidra till att påskynda utvecklingen mot en verklig alleuropeisk freds och säkerhetsordning. Ett grundlöst spekulerande om att Sverige kommer att inträda i NATO bidrar däremot bara till att underminera förutsättningarna för en aktiv svensk säkerhetspolitik. Det är därför vi i Centerpartiet är kritiska till Folkpartiets agerande. Vi tycker att det är allvarligt och kontraproduktivt i den meningen att det hotar vårt lands trovärdighet i ett läge när vi säger att alliansfriheten är en extra stor tillgång i umgänget med övriga länder. Eftersom jag fick en rad frågor från Lennart Rohdin och Folkpartiet skall jag nu svara på dem som jag tycker berör just detta avsnitt. Lennart Rohdin säger att Centerpartiet står för ett utanförskapets signum. På en punkt är det rätt: Vi i Centerpartiet pläderar inte för ett medlemskap i NATO. Vi vill behålla Sveriges militära alliansfrihet. Men vi har pläderat mycket starkt för ett medlemskap i EU, för ett observatörskap i VEU, för ett medlemskap i VEAG, för att Sverige skall kunna vara med i PFF och för ett medlemskap i OSSE. Vi vill se att OSSE blir det organ som skall bilda den nya alleuropeiska säkerhetsordningen, och inte ett nytt NATO. Återigen - vi vill behålla Sveriges militära alliansfrihet. Lennart Rohdin sade också att Centerpartiet hyllar totalitära stater och inte demokratier. Jag vill då bara påminna om vad Olof Johansson sade i sitt tal när vi diskuterade statsministerns resa till Kina. Han kritiserade Göran Persson just för att det i hans tal inte fanns något resonemang om vad demokratin är värd, och hur viktig den är, när man tittar på den politiska stabiliteten i olika länder. NATO-samarbetet kommer med all säkerhet att utvidgas till att omfatta fler europeiska länder. De första kommer troligtvis att få bli medlemmar 1999 då alliansen fyller 50 år. Om NATO-utvidgningen sker på de villkor som organisationen själv satt upp, dvs. som en successiv och öppen process med hänsyn till den säkerhetspolitiska utvecklingen i hela Europa och med syftet att bevara ett odelat Europa med en samtidig utveckling av samarbetet med Ryssland, bidrar utvidgningen till en ökad säkerhetspolitisk stabilitet. Centerpartiet ser det som betydelsefullt att NATO parallellt med en utvidgning fördjupar arbetet och samarbetet inom Partnerskap för fred dels för att tillmötesgå de kandidatländer som inte kommer med i denna första utvidgningsomgång, dels för de länder som likt Sverige vill utveckla PFF utan att eftersträva ett medlemskap i NATO. En begränsad NATO-utvidgning understryker ytterligare EU:s säkerhetspolitiska betydelse och gör ett EU-medlemskap för de baltiska länderna än viktigare. EU:s insatser på det säkerhetsfrämjande området kan utvecklas. Det är viktigt att Sverige där spelar en pådrivande roll för att i Europa utveckla former för samverkan kring konflikthantering, tidig varning och fredsfrämjande insatser. Centerpartiet föreslog i sin partimotion angående EU:s regeringskonferens att EU bör utveckla samarbetet runt de s.k. Petersbergsuppgifterna, dvs. humanitära insatser, räddningstjänst, fredsbevarande insatser och krishantering. Därför har det svensk-finska initiativet på området Centerpartiets stöd. Detta är inte att visa några militära muskler, Annika Nordgren. Det är att fullfölja fredsfrämjande insatser.

Herr talman! Jag talade om Centerns duckande inför hotfulla grannar. Kina ligger uppenbarligen tillräckligt långt bort för att Olof Johansson skall kunna uttrycka en uppfattning på begäran. Helena Nilsson sade att en öppen diskussion i Sverige om framtiden i Europa hotar vår trovärdighet. Nej, Helena Nilsson, ingen ute i Europa blir det minsta förvånad om vi också i Sverige öppet för en debatt om det som diskuteras öppet i alla andra europeiska stater. Det skulle inte förvåna någon. Helena Nilsson talar också om styrkan i den militära alliansfriheten när det gäller Sveriges internationella agerande. Jag undrar: Hur stor är den styrkan när de flesta, och framför allt alla de viktigaste, av Europas demokratier inom en snar framtid kommer att förhandla om den hårda kärnan i det säkerhetspolitiska samarbetet mellan Ryssland och Europa inom ramen för förhandlingarna mellan NATO och Ryssland? Jag vill fråga: Tror Helena Nilsson att styrkan i vår militära alliansfrihet kommer att innebära att vi får en specialinbjudan att komma till förhandlingarna för att ta hand om de restposter som NATO eventuellt inte vill ta hand om själva? Hur var det nu med NATO som spänningsskapande organisation? Det var det Olof Johansson uttalade i sin artikel för ett par veckor sedan i Dagens Politik. Var det en spänningsskapande organisation som till slut tog tag i folkmordet i Bosnien och fick slut på det? Och framför allt, Helena Nilsson: Var Västeuropas demokratiers försvarspolitiska samarbete under det kalla kriget främst en spänningsskapande organisation? Fanns det ingen skillnad mellan det samarbetet och det som samarbetet var satt att möta? Var Centerpartiet neutralt i den konflikten? Jag talar inte om vår neutralitetspolitik, jag talar om ideologisk neutralitet. De svaren väntar vi fortfarande på, Helena
Herr talman! Först vill jag ta upp diskussionen om att Centerpartiet duckar inför de stora grabbarna. Man kanske kan se det så att Folkpartiet upplever det som ett duckande eftersom vi i de internationella konflikter som har funnits och diskuterats under de senaste åren inte har varit för lika aktiva militära lösningar som Folkpartiet, utan förordat politiska lösningar. När det gäller den andra frågan, den om styrkan i den militära alliansfriheten, är ju denna styrka så stor att det finns en enighet i dagens betänkande om att vi skall vara militärt alliansfria. Sedan vill jag säga något om det här med den spänningsskapande organisationen NATO. I ett läge som det som gällde i Bosnien är det klart att det var fråga om en spänningsskapande situation innan det blev klart att FN skulle vara den organisation som gav NATO uppdraget att se till att fredsavtalet uppfylldes.
Herr talman! Jag vet inte om den berömde Chronschough någonsin satt i Sverige riksdag men ibland får jag en känsla av att det inte hade behövts. Frågan återstår fortfarande, Helena Nilsson: När FN och EU, som ju är bra enligt Centern - EU åtminstone enligt vissa delar av Centern - misslyckades, var det bra att NATO då fanns till hands för att sätta stopp för folkmordet? Visst är det bra att använda förebyggande åtgärder. Visst är det bra att kräva politiska insatser för att sätta stopp. Men, Helena Nilsson, är Centerns svar till de tiotusentals våldtagna kvinnorna i Bosnien och till de hundratusentals anhöriga till dem som slaktades i folkmordet i Bosnien att ni föredrar politiska lösningar? De var tacksamma för att det i avvaktan på de politiska lösningarna fanns ett NATO som till slut, efter stor tvekan, gjorde det som ingen annan kunde göra. Frågan återstår fortfarande, Helena Nilsson: Är NATO främst en spänningsskapande organisation? Var det det som präglade de västeuropeiska demokratiernas samarbete mot den kommunistiska diktaturen under det kalla kriget? Det var precis vad Olof Johansson sade; att NATO hittills främst har varit en spänningsskapande organisation. Vi kräver ett svar på den frågan. Jag kan tänka mig att det kanske inte var så allvarligt menat med ett sådant uttalande. Det kanske inte heller är så allvarligt menat det som vi har märkt att Olof Johansson säger när det gäller statsministerns besök i Peking, Riga och liknande. Olof Johansson sade i debatten förut här i dag att han visste, för han hade läst hemliga dokument som han inte kunde redogöra för här i kammaren. Det klingar obehagligt likt Gunnar Hedlunds utfall mot 1968, där han hänvisade till hemliga handlingar. I interpellationsdebatten för två år sedan här i kammaren visade det sig att Centerpartiets ledare även den gången hänvisade till sådant som inte existerade.
Herr talman! Först vill jag ta upp frågan om huruvida det var bra att NATO fanns. När FN bestämde sig för att ge uppdraget till NATO, utförde NATO uppdraget. Men vi skall ha i åtanke att FN med sina medlemmars instämmande hade lovat att skydda delar av enklaverna i Bosnien. Där misslyckades man. FN blir inte starkare än medlemsländernas agerande. Därför blev NATO det instrument man kunde ta till för att följa upp fredsavtalet. Därför blir det ett gemensamt ansvar som hela världens länder får ta på sig att FN misslyckades. Det är inte bra att så många människor, bl.a. kvinnor och barn, dog i väntan på att det här skulle bli tillräckligt effektivt. Sedan, herr talman, upprepar jag vad jag har sagt tidigare. Man kan se i historien att när det fanns två militärpakter kunde båda ha spänningsskapande effekter. För övrigt kommenterar jag inte vad som tidigare har förevarit i denna riksdag eftersom jag inte själv känner till det. Det gäller också åberopandet av hemliga handlingar som inte så många känner till.

Herr talman! När riksdagen om några veckor fattar beslut om Sveriges framtida totalförsvar, så är det i en tid då fredsutsikterna i vår del av världen är bättre än på mycket länge. Det kalla krigets slut har radikalt förändrat vår säkerhetspolitiska situation till det bättre. Det tror jag att alla partier och ledamöter i denna kammare håller med om och känner glädje över. Jag vill uttrycka en stor tillfredsställelse över den betydande enigheten i det sammansatta utrikes och försvarsutskottet om huvuddragen i Sveriges säkerhetspolitik. Det är en styrka för Sverige. Försvarsberedningen har såväl i sina säkerhetspolitiska bedömningar förra året som vid sin kontrollstation i år gjort mycket ingående och genomgående analyser av den säkerhetspolitiska situationen. Dessa analyser grundas inte bara på de bedömningar som görs i Sverige, utan också på bedömningar som görs i andra länder. Slutsatsen är att vi gör samma säkerhetspolitiska bedömning som de stora NATO länderna USA, Tyskland, Storbritannien och Frankrike och som våra nordiska grannar. Det råder fullständig enighet med riksdagens partier om att det i dag och under flera år framöver inte finns något militärt angreppshot mot vårt land. Riksdagen tog redan för ett år sedan konsekvensen av detta och i likhet med andra länder, nu senast Finland, drar Sverige ned på försvarskostnaderna. Vi sänker försäkringspremien för att risken, ett militärt hot mot vårt land, har minskat. Men besparingen är måttfull i internationell jämförelse, och den genomförs stegvis under flera år. Vi följer också, och kommer noggrant att följa, den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld. Försvarsberedningen har vid sin kontrollstation i år inte ansett att hotbilden förändrats så att vår försvarspolitik påverkas. I framtiden kommer nya kontrollstationer att ingå i den kontinuerliga analysen av den militära hotbilden. Naturligtvis skall vi vara på vår vakt mot negativa förändringar i vårt närområde som kan påverka oss. Vi kommer också i fortsättningen att ha ett starkt och modernt försvar. Det kravet gör vi inte avkall på. Men det skall vara ett försvar mot dagens hot och ett försvar med beredskap att möta morgondagens hot. Det får inte vara ett försvar mot gårdagens krigshot i militärblockens delade Europa. Herr talman! Europa efter det kalla kriget jämförs ibland med Europa efter första världskriget. Syftet är vanligen att varna för fredsoptimism och minskade rustningar. Man säger: Sänk inte garden! Vi vet hur det gick, lyder budskapet. Men jämförelsen haltar. Det är i stället en grovt missvisande parallell som dras. Visst finns det likheter mellan 1920-talets Europa och det Europa vi lever i i dag. Ett säkerhetssystem byggt på militärallianser har fallit samman. I stället vill de europeiska folken skapa en ny struktur för gemensam säkerhet. Ryssland befinner sig i en omvälvning vars utgång är svår att förutsäga. En rad stater framträder som nya, självständiga aktörer, bland dem våra baltiska grannländer. I vårt eget närområde kring Östersjön har helt nya förhållanden uppstått. Men skillnaderna är mycket större. Europas folk har dragit lärdom av mellankrigstidens historia. I dag vet vi att gemensam säkerhet inte kan skapas mot någon eller utan någon. Den måste skapas med alla. Ingen stat får isoleras eller stängas ute. Vi vet att en ny säkerhetsstruktur i Europa inte kan beslutas vid någon kongress i Wien eller i Versaille. Den måste växa fram successivt och i gemenskap. Vi vet också att vi hela tiden måste bygga för freden genom att undanröja konfliktorsaker mellan staterna och inom länderna, och vi vet att vi måste kunna ingripa om en kris uppstår eller en väpnad konflikt bryter ut. En ny säkerhetsstruktur börjar ta form i Europa, där alla stater har ett demokratiskt styrelseskick, låt vara att demokratin på flera håll är skör och ingalunda självklar. I den processen är Sverige en aktiv och pådrivande deltagare, och det gäller att stödja den demokratiska utvecklingen och stärka banden mellan länder och folk. EU:s östutvidgning är den viktigaste länken, men dit hör också OSSE, liksom det mångfasetterade Östersjösamarbete där Sverige spelar en central roll. Dit hör självklart också NATO. NATO, med USA som ledande makt, behåller sina kärnfunktioner samtidigt som militäralliansen vidgar sin roll på andra områden och eftersträvar ett samarbetsavtal med Ryssland parallellt med intagningen av nya medlemmar. Denna åtgärd, att eftersträva ett samarbetsavtal med Ryssland under den pågående diskussionen om NATO-utvidgningen, har jag uttalat stor respekt för och stor tillfredsställese över. I PFF samarbetar NATO på det militära området med i stort sett alla europeiska länder, både med dem som söker säkerhet i ett gemensamt försvar och med dem som i likhet med Sverige avser att förbli militärt alliansfria. På det fredsfrämjande området finns i dag i Europa ett konkret, alleuropeiskt samarbete. Det NATO ledda IFOR är det ojämförligt mest framgångsrika exemplet. Men också EU:s och VEU:s roll i krishantering, fredsfrämjande verksamhet och humanitära insatser måste stärkas, liksom OSSE:s roll på det konfliktförebyggande området. Det är, herr talman, detta Europa och inte misstrons instabila tjugotalseuropa som ligger till grund för bedömningen att fredsutsikterna i vår del av världen är bättre än på mycket länge. Det är i detta Europa, där förtroende och samarbete växer fram, som en del menar att vi med 10 % mindre om året till försvaret riskerar vårt lands och vårt folks framtida frihet och säkerhet. En del menar också att innebörden i regeringens proposition är en kraftig ambitionssänkning av det svenska försvarets förmåga. Sådana påståenden är helt enkelt inte seriösa. Naturligtvis tar vi inga risker med vårt lands och vårt folks framtida frihet och säkerhet. Vi sänker inte den svenska försvarsförmågan. Materielanskaffningen hålls på en mycket hög nivå. Utbildningen kommer att öka. Vi bevarar handlingskraft, och vi planerar för försvarets anpassning och tillväxt till ändrade säkerhetspolitiska förhållanden - om sådana skulle inträda. Naturligtvis kan den säkerhetspolitiska utvecklingen ta en annan vändning än den som vi har välgrundad anledning att hoppas på och förvänta oss. Omvälvningen i Ryssland kan föra mörka krafter till makten, med internationell spänning och stigande rustningar i vårt eget närområde som följd. Herr talman! Detta kan vi och får vi aldrig bortse ifrån. Vi måste ha god beredskap för att vår hotbild kan förändras till det sämre. Därför löper försvarets förmåga till anpassning som en röd tråd genom det nya försvarsbeslut som vi skall slutbehandla här i kammaren om tre veckor. Vi vet att det kommer att dröja åtskilliga år innan ett angreppshot rent militärt kan materialiseras. Det är flertalet militärer och säkerhetspolitiska bedömare överens om. Som andra länder har vi tid att anpassa oss efter säkerhetspolitiska förändringar. Men vi vet också att det tar lång tid att anskaffa moderna vapensystem, och därför satsar vi redan i dag så mycket på modern materiel. Därför beslutade regeringen för ett par veckor sedan att beställa ytterligare två hypermoderna ytstridsfartyg 2 000, och därför anskaffar vi den tredje delserien av JAS 39 Gripen. Försvarets uppgift i krig är att avskräcka från och avvärja angrepp mot vårt land och att trygga vårt folks försörjning och livsvillkor. Men vår första försvarslinje är att bygga för fred. När fredsfrämjande operationer och humanitära insatser nu blir en av huvuduppgifterna för totalförsvaret, så blir försvaret ett av de viktigaste redskapen i vårt fredstida säkerhetsskapande politik. Det är man överens om i det sammansatta utrikes och försvarsutskottet. Det gäller de fredsfrämjande insatserna i Baltikum och i Östersjöområdet i övrigt, och det gäller framför allt Partnerskap för fred, vars vidareutveckling är av central betydelse för en ny europeisk säkerhetsstruktur. Herr talman! Säkerhet är inte bara militär säkerhet. Det är ett förlegat synsätt som tyvärr fortfarande präglar tänkandet hos en del. Säkerhet är också demokrati och ekonomisk, social och kulturell utveckling, det är konfliktförebyggande diplomati och krishantering samt internationellt samarbete. Jag kom sent i går kväll från ministermötet med VEU. Det var två dagars intensiv diskussion om hur vi alla länder och folk i Europa kan samarbeta för att bli bättre på att hantera kriser och interna konflikter. Det handlade om hur vi gemensamt skall kunna bygga upp system för att möta alla krafter som vill slå ned fred och frihet och skapa oro. Det är värdefullt att vi har fått en situation i Europa där vi i olika organisationer, där Sverige nu deltar, så intensivt kan tala om fred och samarbete och lika intensivt planera och organisera för att arbeta för detta. Säkerhet är dessutom trygghet i det fredstida vardagslivet. Det är vetskapen om att samhället, så långt det över huvud taget är möjligt, förebygger och lindrar effekter och följder av exempelvis terroristattentat, kemikalieutsläpp, naturkatastrofer och kärnkraftsolyckor. I det arbetet för totalförsvarets olika delar finns nya och vidgade uppgifter i det försvarsbeslut riksdagen har att ta ställning till. Det verkligt nydanande i försvarsbeslutet är den betydelse som tillmäts de icke-militära hoten. Det vidgade säkerhetsbegreppet är en hörnsten i regeringens försvarspolitik. Detta understryks av att regeringen samtidigt med totalförsvarspropositionen lade fram den s.k. hot-och-risk-propositionen om beredskapen att möta svåra påfrestningar på samhället i fred. Dessa båda propositioner, dessa båda förslag, bildar en helhet. Regeringens grundläggande filosofi är att en bättre förmåga att möta påfrestningar i det fredstida samhället ger oss bättre förmåga att möta de mycket större påfrestningar som blir följden för samhället i krig. Och omvänt: Har vi en god beredskap för krig, har vi också en bättre beredskap för svåra påfrestningar i fred. Herr talman! Det är därför jag kan hävda att regeringens båda försvarspropositioner är nydanande och att de ligger rätt i tiden.

Herr talman! Ibland får man lätt det intrycket att Moderaterna över huvud taget inte vill att det svenska försvaret skall ha någon anpassningsförmåga. Det är litet märkligt med tanke på att ni i er egen partimotion skriver att anpassningsförmåga är en absolut nödvändighet, oavsett anslagsnivå. Jag sade i mitt anförande att anpassningsförmågan, tillväxtförmågan, löper som en röd tråd genom försvarspropositionen. Finns det någon punkt där propositionen verkligen är klar och har bestämda förslag är det just i fråga om anpassningsförmågan. Där kommer vi med förslag efter förslag. Det handlar om en översyn av underrättelsetjänsten så att den bättre passar anpassningsförmågan, särskilda forskningsinsatser, återkommande säkerhetspolitiska kontrollstationer och en betryggande inhemsk kompetens och matrielförsörjning. Vi skall behålla 300 officerare mer än vad krigsorganisationen erfordrar osv. Detta har regeringen tänkt igenom ordentligt. Det finns en uppslutning i riksdagen för förslaget. Jag förstår att även Moderaterna har accepterat förslaget. Nu säger Göran Lennmarker att vi inte skall glömma erfarenheterna i det förgångna. Det är riktigt att alla inte tog signalerna från Hitler och nazismen på allvar. Vi var inte ensamma om det. Så var ju fallet över hela Europa. När den svenska riksdagen väl hade anslagit de tre stora försvarslånen i slutet av 30-talet hade inte militären i Sverige planer framme för att möta dessa pengar. Därför måste en anpassningsförmåga hela tiden utgå ifrån en mycket noggrann planering. Det är inte så, Göran Lennmarker, att 1992 års försvarsbeslut intecknade allt som hänt i Europa efter det kalla krigets sammanbrott. Försvarsbeslutet 1992 kunde omöjligen förutsätta eller förutse alla de förändringar i Europa som har skett efter dess.

Herr talman! Det är klart att vi skall lära oss av misstagen. Det begicks misstag på 30-talet, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Det är därför som en genomtänkt anpassningsförmåga, tillväxtförmåga, är så oerhört nödvändig. I försvarspropositionen redovisar regeringen en rad förslag på det här området för att verkligen ge anpassningen ett innehåll. Därför har jag litet svårt när Göran Lennmarker kritiserar anpassningsfilosofin som sådan, samtidigt som han i partimotionen och i utskottet delar bedömningen att vi behöver en anpassningsförmåga i det svenska försvaret. Andra länder som i dag drar ned på försvarsutgifterna bygger upp sitt försvar utifrån samma utgångspunkter. Sedan är det faktiskt så, Göran Lennmarker, att det har hänt mycket under de senaste fem åren som 1992 års försvarsbeslut inte kunde inteckna. Den ryska krigsmakten har dragit tillbaka tiotusentals soldater från de baltiska länderna. Samarbetet inom Partnerskap för fred har utvecklats. Sverige har blivit medlem i EU. 1992 fanns fortfarande omfattande stridskrafter med bibehållen operationskapacitet över hela Europa. Ingen hade för bara fem år sedan trott att ryska trupper skulle ställas under NATO:s ledning i en militär fredsfrämjande operation. Det är nu en realitet i Bosnien. Jag tror att Göran Lennmarker bör läsa på den näraliggande historien något innan han angriper mig på den här punkten. Herr talman! Dessutom kommer Sverige att ha ett mycket kraftigt och modernt försvar även efter en besparing på 10 %. Vi måste ju ha fått något för de 115 miljarder kronor som vi har lagt ned i materielanskaffning under de senaste tio åren. Under försvarsbeslutsperioden kommer vi att satsa 16-17 miljarder kronor per år för att köpa nytt materiel. Det leder till att vi kommer att kunna ha ett modernt och starkt svenskt försvar även i fortsättningen.
Herr talman! Försvarsministern och jag är överens om att det råder en grundläggande osäkerhet om den säkerhetspolitiska utvecklingen. Vi kristdemokrater står bakom flera av de riktlinjer som ingick i beslutet Men jag skulle vilja ta upp en sak. Det gäller den säkerhetspolitiskt motiverade besparingen, där vi skiljer oss åt. Vi menar att en ytterligare besparing på 2 miljarder från år 1999 inte är säkerhetspolitiskt motiverad. Jag vill ta upp det i belysning av anpassningsförmågan, som är en av riktlinjerna. Vi skall ha en god sådan sade försvarsministern. Ja, detta är en central fråga för försvaret. Det handlar om förvarning och om att tolka förvarningssignaler. Det gäller att ha en god underrättelsetjänst m.m. Om det sker säkerhetspolitiska förändringar gäller det naturligtvis att vi har en god förmåga till återtagning, till tillväxt. I vår närhet finns nu mer materiel vid aktiva förband än vi förutsåg för ett år sedan. CFE-avtalet skall vidareutvecklas. Det visste vi inte för ett år sedan. Vad ligger i det? Man överskred väsentligt de år 1990 Jag upprepar ordet förutsägbarhet, som jag nämnde i mitt huvudanförande. Det är alltså svårt att förutsäga vad som skall hända. Innebär detta att vi kanske skall ändra och alltså inte verkställa den besparing som föreslogs 1995? Detta är en säkerhetspolitisk signal som vi bör beakta.
Herr talman! Enligt regeringen och enligt Socialdemokraterna och Centerpartiet - och såvitt jag förstår även enligt Folkpartiet, Vänstern och Miljöpartiet - anses besparingen om 10 % vara säkerhetspolitiskt motiverad. Man kan inte säga att det kanske skulle vara 9,5 % eller 10,5 %. 10 % är alltså fastlagt för Sverige. Då är det intressant att veta att flertalet andra länder, med samma säkerhetspolitiska motivering som vi, har motiverat betydligt större besparingar. Flertalet NATO-länder ligger på 15-20 %. Några länder ligger betydligt högre än det. Åke Carnerö behöver inte gå omkring och vara orolig för att de partier som anser att 10 % är en säkerhetspolitiskt motiverad besparing tar onödiga risker, med hänsyn till den säkerhetspolitiska bedömningen. Åke Carnerö anser av olika skäl - jag har inte riktigt förstått skälens innebörd - att 5 % skulle vara säkerhetspolitiskt motiverat. Som svar på ställd fråga kan jag säga att de 10 procenten är säkerhetspolitiskt motiverade enligt en majoritet i denna kammare. Åke Carnerö tar upp CFE-avtalet, som slöts mellan NATO och Warszawapaktsländerna 1990. Det avtalet har haft utomordentligt stor betydelse för den militära stabiliteten på väsentligt lägre militära försvarsnivåer. Det är ett viktigt element efter det kalla kriget i Europa. Samtliga avtalsparter har uppfyllt sina totala reduktionsåtaganden. Det är just detta som är, och förblir, det viktiga med CFE-avtalet. Sedan skedde det förändringar i avtalet, och vi beklagar dessa förändringar. Avtalet är ännu inte undertecknat, och de förändringarna har enligt regeringen, Försvarsberedningen och en majoritet i riksdagen inte ansetts vara sådana att de skulle påverka försvarsbeslutet.
Herr talman! Jag vill inte säga att jag går omkring och är alltför orolig. Men nog innebär en ytterligare besparing en ökad självrisk. Vi får en lägre omedelbar försvarsförmåga, men i dag skall vi kanske inte diskutera just försvarspolitik. När det gäller de säkerhetspolitiskt motiverade besparingarna innebär den inriktning som riksdagen beslutade 1995 även nya uppgifter för totalförsvaret som vi menar fördyrar bl.a. - och vi har ändå en positiv syn - den höjda ambitionsnivån i fråga om att kunna delta i internationell krishantering. Detta sammantaget gör att vi menar att det här inte motiverar den ytterligare besparing som regeringen och Centerpartiet vill införa, att gälla från 1999. Förra året såg det sammansatta utrikes och försvarsutskottet mycket allvarligt på att CFE-avtalet inte trädde i kraft. Däri ligger den stora förändringen det senaste året. Avtalet har alltså ännu inte trätt i kraft, och det blev större förändringar än vad som hade förändrats så att säga. Det är alltså fråga om en stor säkerhetspolitisk skillnad i vårt närområde.
Herr talman! Regeringen har, liksom Socialdemokraterna och Centern, i uppgörelsen valt en lägre sparsiffra, 10 %, än flertalet andra länder gjort med exakt samma säkerhetspolitiska bedömning. Ändringen av CFE-avtalet har inte lett till att Finland gått motsatt väg. Tvärtom drar man nu ned på sin försvarskostym. Gjorda ändringar har inte lett Europas länder till att justera sina sparkrav. Tvärtom talar man i flera länder om ett ökat sparande. Också på den här punkten kunde Åke Carnerö alltså gott ha accepterat de 4 miljarderna och inte stannat vid 2 miljarder.
Herr talman! Försvarspolitiken sparar vi till lucia. Jag höll på att resa mig för att instämma i försvarsministerns anförande, och det kan jag väl för ovanlighetens skull göra. Det är skönt att vi har kommit så långt i den säkerhetspolitiska debatten att vi kan diskutera odramatiskt och konstruktivt. Det visar väl att den typen av debatter inte skall improviseras fram i debatter om massarbetslösheten. Jag håller också med försvarsministern när han säger att vi inte är tillbaka på 20-talet eller, ännu värre, på 30-talet. Det är alldeles riktigt. Tvärtom har vi nu med den kommande utvidgningen av EU och NATO förutsättningar att skapa en sammanhållen europeisk säkerhetsstruktur där små stater inte lämnas ute, där små stater inte lämnas ensamma. Vi behöver inte diskutera frågan om svenskt medlemskap i NATO. Den brådskar inte. Så länge bl.a. Viola Furubjelkes besked gäller tycker jag att den debatten alls inte brådskar. När det gäller NATO-utvidgningen som sådan är vi ju helt överens om att den gemensamma europeiska säkerheten måste stå på flera ben: EU, OSSE, Europarådet, Östersjösamarbetet osv. Enligt de flesta andra stater gäller det förmodligen också NATO i fråga om de militära medlen. Jag vill fråga försvarsministern på samma sätt som jag gjorde i mitt inledningsanförande: Vore det fel om NATO, liksom ett stort antal andra stater, blev den del av den alleuropeiska säkerhetsordningen som förfogar över nödvändiga militära medel? Vore det fel, olämpligt, olyckligt eller skadligt från svensk utgångspunkt? Vad avser regeringen i så fall att göra för att motverka detta? Jag vill också fråga försvarsministern: Är det till fördel för Sverige - det handlar inte om ett argument för medlemskap - att vi står utanför de förhandlingar och diskussioner om det övriga Europas relationer till Ryssland som kommer att ske nu i NATO-dialogen med Ryssland? Är det alltså till fördel att Sverige står utanför där?
Herr talman! Jag blir alltid litet misstänksam när Lennart Rohdin öser beröm över mig på sådant här vis, framför allt när det gäller kopplingen till NATO frågan. Jag har nämligen alltid upplevt Lennart Rohdin och även Folkpartiet som de största entusiasterna för ett svenskt medlemskap i NATO. För att lugna Lennart Rohdin på en punkt vill jag säga att Sverige har goda relationer med NATO. Jag tror att det är bra för både Sverige och NATO. Vi har ett gott samarbete med NATO, inte bara inom ramen för PFF utan också inom IFOR. Jag tror att jag var den förste i denna kammare att säga att ett svenskt engagemang i Bosnien förutsätter en NATO-ledd operation. Jag kan inte se någon annan organisation än NATO som kan leda fortsättningen av det militära arbetet nere i Bosnien. NATO har reformerats, men NATO har fortfarande kvar sina kärnfunktioner, försvarsgarantierna. Därför har jag rått mina vänner i Folkpartiet att inte vara så otydliga i NATO-frågan. I stället gäller det att verkligen så noga som möjligt sätta sig in i vilken organisation det är som man vill söka medlemskap i. Då får man inte ena dagen säga si och nästa dag säga så. Det är inget fel i att NATO utvecklas till att bli en säkerhetsorganisation i Europa. Jag tror att utvecklingen i NATO så att säga går den svenska vägen och att NATO har reformerats på så vis att NATO står för alltmer av samarbete och vilja att arbeta för gemensam kollektiv säkerhet. Den andra militäralliansens - VEU:s - sammanträden, som jag åberopade i mitt anförande, sysslade hela tiden med hur vi skulle kunna samarbeta för att få denna säkerhetsstruktur och för att kunna åstadkomma fredliga förhållanden mellan länder och folk. Ett gott råd är, Lennart Rohdin, att man skall veta vad det är man önskar ge sig in i och vad det är man vill söka medlemskap i.
Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att både NATO och Folkpartiet är nöjda när det gäller Sveriges praktiska agerande ute i Europa. Det är ju egentligen inte det som debatten har handlat om - den har handlat om saker som framför allt avser den inhemska publiken. Men jag har flera gånger sagt att jag inte tror - det är min fasta övertygelse - att Socialdemokraterna och Folkpartiet kommer att följa olika linjer när den dagen kommer, och det brådskar inte. Men tiden får väl ha sin gång tills vi är där. Det viktiga för Folkpartiet är om vi vill vara med och påverka det som med tiden kommer, att vi aktivt deltar i detta och att vi diskuterar det öppet på hemmaplan. Jag tycker att det fortfarande fattas en del från regeringens sida när det gäller öppenhet och tydlighet, men jag noterar att det som har skett hittills i debatten i dag i alla fall inte innebär att de dörrar som kan ha stått på glänt står mindre på glänt inför framtiden. När jag ändå har möjlighet vill jag också fråga försvarsministern om WEAG, eftersom det inte har tagits upp tidigare i debatten. Vi tycker från Folkpartiets sida att det gick litet väl fort. Frågan om huruvida det var ett försök att smyga in Sverige överlämnar jag till Olof Johansson att fundera över. Ger de signaler som nu har kommit regeringen anledning att fundera ett varv till på hur vi skall ha det, hur vi skall bereda detta ärende och sätta oss in i vad det är för samarbete som Sverige har tänkt sig med att gå in i Slutligen bara en liten kommentar: Folkpartiet ställer upp på 10 procents besparing på försvarsbudgeten - inte nödvändigtvis för att den är säkerhetspolitiskt motiverad, men den är åtminstone säkerhetspolitiskt godtagbar.
Herr talman! Det är väldigt viktigt för mig att mera som en kommentar till det Lennart Rohdin har sagt säga att vår militära alliansfrihet inte har hindrat oss och inte får hindra oss från att på vårt sätt vara aktiva i Europa. Det är snarare tvärtom. Jag tror att vår militära alliansfrihet ger oss unika möjligheter. Vi har valt vår säkerhetspolitik i formandet av det nya Europa därför att det gagnar oss, och det är viktigt att det får bli en grund för våra säkerhetspolitiska bedömningar. samarbetar vi nära och praktiskt både med NATO och VEU i fredsfrämjande syfte. Sverige har tagit många initiativ för att stärka både PFF och EU på detta område. Det är alltså oerhört viktigt att detta inte har hindrat oss och inte får hindra oss. Orsaken till att WEAG fördes in i bilden, Lennart Rohdin, var att svensk försvarsindustri behöver samarbetspartner, behöver information och behöver komma ut på marknaden i Europa. Att kunna delta i gemensamma forskningsprojekt är oerhört nödvändigt för att fördela kostnaderna för väldigt dyra utvecklingsprojekt när det gäller nya, sofistikerade vapensystem. Det möte med WEAG som hölls i Ostende i Belgien nu i måndags och i går har resulterat i delvis nya förhållanden, eftersom man startar en sidoorganisation till WEAG. Det får vi närmare analysera. Inga kontakter har ännu tagits med WEAG. Vi måste avvakta riksdagsbeslutet den 13 december. Jag avser att återkomma. I den frågan har jag tänkt mig Utrikesnämnden som ett forum, för att se på både hur kontakterna tas och hur vi blir bemötta vid de kontakterna. Ingenting kommer alltså att smygas in - övriga partier skall bli väl informerade om olika steg i den här frågan.
Herr talman! På försvarsmateriel har det de senaste tio åren satsats 115 miljarder kronor. Det innebär 16-17 miljarder kronor per år. Försvarsministern lät mäkta stolt över den här investeringen, och jag blir snarare förskräckt. Min fråga är: Anser försvarsministern att han backar upp uttalandet i regeringsförklaringen om att arbetet för internationell nedrustning skall bedrivas vidare genom handling här på hemmaplan? Jag har hört försvarsministern säga vid flera tillfällen här i kammaren att den tioprocentiga besparingen på försvaret inte skall ses som en nedrustning. Då undrar jag: Skall vi begära av andra vad vi inte gör själva? Ställer försvarsministern upp på det som statsministern sade i regeringsförklaringen?
Herr talman! Regeringens försvarspolitik och Miljöpartiets försvarspolitik skiljer sig oerhört mycket åt - det är en skillnad som mellan natt och dag. Därför är det litet svårt att diskutera det militära försvaret med Annika Nordgren. Hon företräder en totalavveckling av det militära försvaret för att ersätta det med någonting annat som vi egentligen inte vet vad det är. Eftersom jag företräder en försvarspolitik som inriktas på att vi skall ha ett starkt och modernt försvar för att ge vårt land frihet och oberoende, för att kunna avskräcka från angrepp mot vårt land och för att ge oss möjlighet att verka för fred och säkerhet i Europa, vill jag också tillföra det svenska försvaret moderna vapen. Redan i utgångspunkten skiljer det alltså mellan mig och Annika Nordgren. Det är nödvändigt att det försvar som är en bakgrund till vårt Europaagerande är ett försvar som också är modernt. Därför måste vi enligt min försvarsfilosofi ha en stor materielanskaffning. Jag vill att det svenska flyget, den svenska armén och den svenska marinen har de absolut bästa och modernaste vapnen. Det svenska försvaret har i dag väldigt moderna vapen och moderna försvarssystem, och det skall vi fortsätta att ha. Annika Nordgren vill inte något av det här, och därför blir en diskussion oss emellan ganska meningslös.
Herr talman! Jag tycker inte alls att diskussionen är meningslös. Jag håller med försvarsministern om att vi har olika utgångspunkter, men jag tycker ofta att det leder fram till någon form av utveckling. Om vi står här i kammaren och bara bekräftar varandra, som de andra partierna gör från höger till vänster - man är överens om själva kärnan i säkerhetspolitiken - leder det inte framåt. Därför tycker jag att den här diskussionen är viktig. Jag tycker inte alls att det är svårt att diskutera med försvarsministern. När man diskuterar anpassningsförmågan i det svenska försvaret, vilket vi har gjort här i kammaren alldeles nyligen, pratar man alltid om att hotbilden eventuellt kan förändras till det sämre, att det börjar mörkna vid horisonten och att vi måste kunna anpassa försvaret uppåt. Det gäller både försvarsministern och andra debattörer här i kammaren. Men man vänder aldrig på resonemanget och säger: Hur gör vi i nästa led om den säkerhetspolitiska situationen blir bättre? Hur anpassar vi oss nedåt? Gör vi det i så fall? Om inte, vad är det som säger att vi har lätt att anpassa oss uppåt men att det tar emot när vi skall anpassa oss nedåt till en förändrad säkerhetspolitisk omvärld? Även om vi har olika utgångspunkter för resonemangen vore det intressant att höra försvarsministerns syn på detta. Skall det vara lika lätt att anpassa försvaret nedåt som att anpassa det uppåt?
Herr talman! Annika Nordgren behöver inte gå och grubbla så mycket på den frågan, eftersom hon tillhör Försvarsberedningen, och det är Försvarsberedningen som utför de säkerhetspolitiska analyserna. Regeringen har inte avvecklat Försvarsberedningen utan sagt att Försvarsberedningen med de sju politiska partiernas företrädare skall sitta kvar och bedöma det säkerhetspolitiska läget. Vad riksdagen den 13 december skall ta ställning till är hur försvaret skall se ut med tanke på den säkerhetsmotiverade 10-procentiga besparingen. Nästa kontrollstation, om inget oförutsett inträffar, kommer 1998. Då får vi se hurdant läget är och bedöma om det säkerhetspolitiska läget har blivit mörkare eller ljusare. Vi får ta den dagen som den kommer. Intill dess att vi har en annan säkerhetspolitisk bedömning kommer regeringen att ta ansvaret för att omforma försvaret så att det fortsätter att vara starkt och modernt med hänsyn till den säkerhetspolitiska omgivningen. Några teoretiska resonemang vill jag inte gärna ge mig in på i kammaren.

Herr talman! När den oberoende kommissionen för nedrustnings och säkerhetsfrågor under ordförandeskap av Olof Palme lämnade sin slutrapport 1982 definierade man nationell säkerhet som "både fysisk och psykisk säkerhet gentemot inifrån och utifrån kommande hot". Man fortsatte med att tala om säkerheten på det här sättet: Ett land med tryggad säkerhet är uppenbarligen ett som inte är utsatt för vare sig militärt angrepp eller hot om sådant, som värnar sina medborgares hälsa och trygghet och som främjar deras ekonomiska välfärd i allmänhet. Medborgarna i alla länder vill ha frihet att utstaka sin egen framtid såsom de själva önskar. Den nationella säkerheten har även en internationell dimension. Det innebär att det internationella systemet måste kunna förändras under fredliga och ordnade former och vara öppet för idéer, handel, resor och kultur. När rapporten presenterades mitt under det kalla krigets sista frostperiod var det här breda sättet att se på säkerhet en svårsmält vision. I en bipolär värld dominerades tänkandet av att säkerhet uppnås genom militär styrka och maktbalans. I dag är kommissionens sätt att se på säkerhet politiskt allmängods. Det genomsyrar också det betänkande som vi nu diskuterar, och det präglar det tänkande som är utgångspunkten för önskan om att förverkliga visionen om en alleuropeisk säkerhetsgemenskap. För att vi skall röra oss från dagens säkerhetspolitiska situation mot denna vision krävs att vi löser ett antal utestående frågor. Dit hör den omedelbara frågan om fred, försoning och återuppbyggnad i f.d. Jugoslavien.

Dessa utestående frågor är olika stora och olika svåra att lösa. Enligt min mening är det inte möjligt att gå förbi någon av dem, om man skall förverkliga ett Europa präglat av verklig gemensam säkerhet. Det finns ingen kungsväg till en alleuropeisk säkerhetsordning. NATO utgör naturligtvis en viktig del i Europas framväxande säkerhetsarkitektur, men det finns fler organisationer och strukturer som har sin roll att spela, och samtliga måste utvecklas i samklang med varandra och inriktade mot samma mål. Europeiska unionen, inte minst utvidgningen av EU, har stor relevans för nästan samtliga dessa utestående frågor. EU är därför motorn i skapandet av en alleuropeisk säkerhetsordning. Regeringen vill i arbetet i EU:s regeringskonferens understryka detta ytterligare genom att befästa EU:s funktion och effektivitet, genom att bana väg för utvidgningen och genom att föreslå en utökad roll för EU i det fredsbefrämjande arbetet. Östersjösamarbetets centrala betydelse för Sverige framhålls i betänkandet. Steg för steg har Östersjön åter blivit ett vatten som förenar människor som bor längs dess kuster. Östersjösamarbetet utgör kanske det bästa exemplet på vad som är möjligt att åstadkomma efter murens fall. I det arbetet är det naturligt att Sverige tar ett stort ansvar, bilateralt och regionalt, genom främst Östersjörådet och Barentsrådet. Inte minst på regional nivå finns det goda möjligheter att synliggöra innehållet i det bredare säkerhetsbegreppet. Herr talman! Flertalet av de nya demokratierna i Central och Östeuropa har kommit till slutsatsen att de vid sidan av EU:s ekonomiska och politiska samarbete önskar anslutning till NATO:s militära samarbete. Varje land har utifrån sin geopolitiska situation, sina förutsättningar och historiska erfarenheter rätt att göra sitt säkerhetspolitiska val och bemötas med respekt för detta, givetvis under förutsättning att det inte sker på andra staters bekostnad. Sverige påverkas av diskussionen om NATO:s utvidgning, och vi har därför både anledning och skyldighet att framföra våra synpunkter. Vi ställer huvudsakligen två krav, krav som initiativtagarna själva framhöll när de lanserade sina tankar. NATO:s utvidgningsprocess måste leda till förbättrad säkerhet, inte bara för dem som kommer med i en första utvidgningsomgång utan också för dem som inte gör det. Det får inte medföra nya gränsdragningar eller blockbildningar. Vi vill se en odelad europeisk kontinent. Diskussionen om NATO och dess utvidgning befinner sig i dag i gränslandet mellan det gamla och det nya sättet att se på säkerhet. Det gamla NATO, med betoning på gemensamma säkerhetsgarantier och kärnvapen som yttersta redskap för avskräckning, har kompletterats med det nya, med betoning på öppenhet, samarbete, säkerhetspolitisk dialog och utvecklandet av militär krishantering för att bättre möta aktuella och framtida säkerhetspolitiska utmaningar. Jag välkomnar den utveckling där det "gamla NATO" successivt träder tillbaka för det vi kallar "det nya", och i perspektivet av utvidgningen har detta särskilt stor betydelse. Ansvaret för att den här utvecklingen fortsätter ligger hos alla inblandade parter, såväl NATO-medlemmar som ansökarländer men också hos Ryssland. Ett samförstånd mellan Ryssland och NATO ligger i hela Europas intresse. Men även de länder som genom eget val eller tills vidare och till följd av NATO:s beslut kommer att stå utanför försvarsalliansen kan och behöver medverka till en sådan utveckling. Genom att Sverige deltar i samarbete inom Partnerskap för fred och i IFOR i Bosnien bidrar vi till att utveckla den gemensamma förmågan att möta den nya tidens säkerhetshot. Det här samarbetet är ett uttryck för att den gemensamma säkerhetspolitiska dagordningen steg för steg blir alltmer omfattande. Sverige kan och skall vara en aktiv aktör i det här samarbetet. Frågor om territorialförsvar och gemensamma försvarsåtaganden ligger utanför det här samarbetet för vår del. Jag är glad över att det finns en enighet kring det här och att riksdagen i dag återigen slår fast att Sveriges militära alliansfrihet ligger fast. Jag tycker att det ger en speciell knorr åt denna debatt att folkpartirepresentanten, Lennart Rohdin, flera gånger har slagit fast att vi inte skall söka medlemskap i nuvarande NATO och att det inte alls brådskar att diskutera den frågan. Som försvarsministern sade har vi i dag ett gott samarbete med NATO. Som en ytterligare kommentar omkring det samarbetet vill jag säga att det inte på något sätt förändrar den svenska regeringens inställning till kärnvapen. När Sveriges riksdag år 1968 beslutade att frånträda kärvapenoptionen och om en anslutning till icke-spridningsfördraget, MPT, var det utifrån övertygelsen att detta skulle öka säkerheten för oss själva såväl som för våra grannar. Denna övertygelse kvarstår. Arbetet på att avskaffa kärnvapnen måste fortsätta, både i överenskommelser mellan kärnvapenmakterna och genom multilaterala förhandlingar. Den sista organisation som jag vill nämna som en av de strukturer som är viktiga för gemensam säkerhet är Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa - OSSE. Den lämnar väldigt viktiga bidrag till att förverkliga den alleuropeiska säkerhetsordningen. Här deltar alla Europas länder på jämlika villkor. Det är ett modernt och brett säkerhetsbegrepp som ligger till grund för OSSE:s insatser. Tillsammans med Europarådet gör OSSE viktiga insatser för att stödja demokratins och rättsstatens uppbyggnad i det nya Europa. Herr talman! Visionen om en alleuropeisk säkerhetsgemenskap är ambitiös både till omfång och innehåll. Det är en gemenskap utan skiljelinjer från Vancouver till Vladivostok, där säkerhet söks i samarbete och inte i avskräckning. Säkerhetsbegreppet begränsar sig inte till militära frågor om maktpolitik utan rymmer även frågor om demokrati, förebyggande, kulturell identitet, resursfördelning, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och globalt ansvarstagande. Detta måste i allra högsta grad vara utgångspunkter när vi debatterar ett betänkande om svensk säkerhetspolitik - ett betänkande som också visar att det finns en stor samstämmighet om den grundläggande säkerhetspolitiska analysen bland riksdagens partier. Det är naturligtvis någonting som jag som utrikesminister är mycket glad för.

Herr talman! Det viktiga med Palmekommissionen var att begreppet gemensam säkerhet lanserades. Det är ett begrepp som vi i dag kan leva upp till på ett helt annat sätt än som var möjligt vid den tidpunkten. Jag tycker att de baltiska staternas inlemmande i de europeiska strukturerna är en mycket viktig fråga. Som medlemmar i EU kan vi mycket aktivt verka för att de baltiska länderna skall komma med i EU. Vi var väldigt glada när man kunde hälsa dem välkomna i Vi är inte medlemmar i NATO. Vad vi har sagt i de sammanhangen är att vi respekterar de baltiska staternas säkerhetspolitiska val. Vi tycker att NATO också bör göra det, och hantera frågan på ett sätt så att man inte slår igen några dörrar. Vi kan inte acceptera att Ryssland hävdar någon sorts intressesfär, där det är Ryssland som skall få avgöra vilket säkerhetspolitiskt val de baltiska länderna skall göra.

Herr talman! Jag tänker inte ge mig vad gäller att tycka om begreppet gemensam säkerhet. Det är ett alldeles förträffligt begrepp. Det står för att man skall samarbeta. Det är på det viset man skall uppnå säkerheten - inte genom avskräckningsmetoder. Det sade Olof Palme i början av 80-talet, och det står vi för väldigt starkt fortfarande. Jag tror och hoppas att det också är Göran Lennmarkers ståndpunkt. Vad gäller de baltiska staternas säkerhetspolitiska val kan jag säga följande. För dem, precis om för alla andra länder som ansöker om NATO-medlemskap, är det viktigt att NATO hanterar situationen på ett sådant sätt att säkerheten förbättras inte bara för de nya medlemmarna och NATO-staterna, utan att det blir en förbättring av säkerheten i hela Europa. Det är ett stort ansvar för NATO att hantera situationen på det sättet. Man skulle naturligtvis önska att det kunde ske på ett mycket avspänt sätt, men vi har inte sett det ännu. För oss är helheten det viktiga. Det tror jag också att det är för våra grannländer runt Östersjön.
Herr talman! Jag får tacka utrikesministern för det anförande som vi nyss hörde. Efter att i tur och ordning ha hört tre företrädare för regeringspartiet stegras naturligtvis spänningen oerhört inför Britt Bohlins inhopp i debatten om en stund. Det har bara blivit bättre och bättre. Jag ställde i mitt inledningsanförande en fråga. Om man nu vill ha gemensam säkerhet, och NATO i slutändan - det nya NATO som så många europeiska stater önskar - blir den del av den alleuropeiska säkerhetsordningen som förfogar över nödvändiga militära medel för att värna säkerheten i Europa, vore det då från svensk sida fel form eller fel bokstavskombination? Finns det bokstavskombinationer som enligt den svenska regeringens uppfattning helt enkelt inte får bli slutformen för den alleuropeiska säkerhetsordningen? Vore det rent av så allvarligt att vi borde vidta åtgärder för att förhindra att så sker? Det är väl att ta i att vi har fått ett rungande nej från regeringspartiets sida, men ett nej är det uppenbarligen på alla tre frågorna, och det är jag tacksam för. Utrikesministern! Folkpartiet har i den här debatten hela tiden hävdat att det är bra om vi får det nya NATO som blir ett allomfattande europeiskt säkerhetsorgan, en av pelarna i den gemensamma säkerheten för Europa. Det är viktigt och bra för Sverige att vi gör vad vi kan för att påverka att det blir så. Blir det så kommer naturligtvis frågan om svenskt medlemskap upp, och den kommer ständigt upp både från journalister och i den här kammaren redan i dag när vi för fram dessa synpunkter. Bör i så fall Sverige vara med? Javisst! I så fall är det naturligt, men det är ju ett ganska odramatiskt svar på den frågan. Det onaturliga, för att citera utrikesministern, är ju att slå igen dörrar. Så ranglig är inte den alliansfria svenska farkosten, och jag är glad att den här debatten har visat att den inte är det.
Herr talman! Det jag ibland reagerar emot i den säkerhetspolitiska debatten är när man hävdar att Sverige måste gå med i NATO för att så småningom bli med i en alleuropeisk säkerhetsordning. Det jag vill understryka i den här debatten är att NATO i dag utgör en av de organisationer som är på väg att bygga den alleuropeiska säkerhetsordningen, men det är ingen kungsväg till detta. Sverige är en mycket aktiv aktör vad gäller att bygga under för en alleuropeisk säkerhetsordning. Vi kan konstatera att den dagordning som vi har för att nå därhän blir alltmer spännande, och vi kan delta på fler och fler områden. Men man får inte utifrån det sätta likhetstecken med NATO hela tiden. Det finns så många sätt att göra det här på. Agendapunkterna är så många, och det viktiga är att vi vet vad målet är. Sedan ser vi konsekvent till att komma i den riktningen, men med bevarande av vad vi i Sverige har stått för.
Herr talman! Vi är nog ganska överens om att den gemensamma europeiska säkerheten står på ett antal olika ben. NATO kommer bara att vara ett av dem, men naturligtvis ett viktigt, med sina militära medel. Det är möjligt att det finns de som anser att Sverige måste vara med i NATO. Jag har sagt flera gånger, och det är Folkpartiets uppfattning: NATO behöver inte Sverige som medlem, och Sverige behöver inte NATO för sin säkerhet. Men när vi får det nya NATO som uppenbarligen både utrikesministern, jag och Folkpartiet välkomnar, såsom både jag och utrikesministern har beskrivit det i den här debatten, blir svaret på frågan om det är naturligt att Sverige är med ganska okomplicerat.
Herr talman! Jag tror att den debatt som vi har haft i dag i kammaren är mycket mera upplysande för allmänheten än de gånger då debatten i den här frågan har varit väldigt hetsig. Nu behöver vi tydliggöra för allmänheten, det svenska folket, vilka möjligheter det finns till samarbete. Sedan är bokstavskombinationerna av väldigt litet intresse. Det är uppgifterna och möjligheterna vi skall se till nu. Svenska folket skall också vara klara över att vi aldrig kommer att via någon smygväg ta oss in i den ena eller andra organisationen. Det här skall det vara en öppen debatt om. Det viktigaste just nu är att vi är aktiva aktörer, med den militära alliansfriheten som grund.

Herr talman! FN:s konvention om särskilt inhumana vapen, vilken antogs 1980, innehåller förbud och begränsningar när det gäller användningen av minor. Detta har dock inte hindrat en urskillningslös minkrigföring i många länder under senare år. Ett hundratal miljoner odetonerade minor ligger kvar i jorden efter krig i mer än 60 länder. Värst är minsituationen i Afghanistan, Angola och Kambodja, men även Moçambique, Somalia, Sudan, Bosnien och Kroatien är hårt drabbade. Dessa kvarliggande minor medför ett svårt lidande för civilbefolkningen. De drabbar människors liv och utveckling i dessa länder från alla aspekter. Kvinnor vågar t.ex. inte plocka ved, och bönder vågar inte odla jorden av rädsla för att trampa på minor. Återuppbyggnaden av länder efter krig fördröjs och fördyras. Flyktingarna stannar kvar i grannländerna, ovilliga att återvända hem till en mark full av minor där varje mänskligt steg blir en minundersökning. Många år efter det att striderna har upphört fortgår denna terror mot civilbefolkningen. Sverige har därför sedan flera år tillbaka varit pådrivande när det gäller att få till stånd den nyligen avslutade FN-konferensen om en översyn av 1980 års vapenkonvention. Utrikesutskottet beslutade våren 1994 att Sverige skulle lägga fram förslag om ett internationellt totalförbud mot antipersonella minor. Utskottet påpekade också vikten av att fler länder ansluter sig till konventionen och att den utsträcks till att täcka även interna konflikter. Det är framför allt i länder som har drabbats av inbördeskrig som de antipersonella minorna utgör ett allvarligt hot mot civilbefolkningen. Som första land föreslog Sverige genom den dåvarande borgerliga regeringen i augusti 1994 att Översynskonferensen skulle resultera i ett internationellt förbud mot antipersonella minor. Vi kan nu med tillfredsställelse konstatera att konferensen har resulterat i ett betydligt bättre skydd för civilbefolkningen i väpnade konflikter och att det reviderade minprotokollet är mycket starkare utformat än det tidigare. Samtidigt kan vi med beklagande konstatera att det svenska förslaget om ett internationellt totalförbud mot alla typer av antipersonella minor inte fick ett så brett stöd som vi hade önskat. Det är dock positivt att fler stater kan tänka sig ett sådant totalförbud. Vi moderater, herr talman, ser med tillfredsställelse att även denna regering avser att fullfölja den tidigare borgerliga regeringens linje att fortsätta verka för ett internationellt totalförbud mot antipersonella minor, vilket framgår av den proposition som vi nu diskuterar. Avslutningsvis vill jag betona vikten av att stödja de baltiska staternas säkerhetspolitiska strävanden. Jag yrkar bifall till reservation nr 13.
Herr talman! Jag satt här och blev alldeles imponerad. Inger Koch fick ju Moderaterna att framstå som det stora antiminpartiet här för en stund. Jag höll med om allt vad Inger Koch sade i sin beskrivning av minsituationen. Men trots det fina utrikespolitiska engagemang som Moderaterna visar i den här frågan, och jag håller som sagt med dem i alla avseenden, borde man kanske sopa framför egen dörr här hemma. Moderaterna framstår inte som ett stort antiminparti här i Sverige. Det vore intressant att höra hur Inger Koch ser på den kopplingen. Anser Inger Koch att hon står bakom ett minförbud inom det svenska försvaret?
Herr talman! Annika Nordgren är ny här i riksdagen, så jag kan förstå att hon kanske inte har hört mig tala tidigare om detta. Det har jag dock gjort, vid flera olika tillfällen. När det gäller det svenska försvaret och den utrustning som det svenska försvaret har skall vi diskutera det om några veckor här i kammaren, men det hör inte hemma i den här diskussionen i dag. Är det så att vi får ett totalförbud mot antipersonella minor, antar jag att Sverige också kommer att följa det förbudet. Vi följer alla FN-resolutioner som antas.
Herr talman! Jag är ny sedan två år. Kanske har Inger Koch inte talat om minor under dessa två år. Men vi talade om det svenska agerandet och Moderaternas syn på minorna i det svenska försvaret. Jag ser fram emot Moderaternas agerande den 13 december - kanske har man bytt ståndpunkt så att man då står bakom ett förbud. Skulle man anse att det vore bra med ett internationellt förbud mot minor runt om i världen borde man också kunna göra gemensam sak med oss andra här i riksdagen som anser att minorna borde avskaffas i det svenska försvaret och knyta ihop det här till en helhet. Holism skadar inte - inte heller för Moderaterna, tycker jag.
Herr talman! Det är viktigt att vi har en helhetssyn på det svenska försvaret. Det instämmer jag i. Det är också viktigt att vi följer de konventioner vi undertecknat. Men så länge dessa konventioner inte finns kan vi inte heller följa dem till punkt och pricka. Den saken och hur det svenska försvaret skall vara utrustat i framtiden kommer vi dock att diskutera här i kammaren så småningom. Där gäller också den helhetssyn som vi måste ha när det gäller att försvara vårt eget land.

Herr talman! Det betänkande vi nu debatterar har sin grund i Försvarsberedningens sammanfattande slutsatser. När jag tänker på hur arbetet i Försvarsberedningen bedrevs och jämför med dagens debatt måste jag säga att jag inte helt känner igen mig. Beredningsarbetet var intensivt, men det präglades av en strävan från alla att hitta sanningens kärnpunkt och av en stor öppenhet och respekt för de olika åsikter och slutsatser som ledamöterna framförde. Det fanns också en påtaglig vilja till enighet. Därför blev det ett dokument där vi alla i de allra flesta avseenden var överens, precis som försvarsministern tidigare har noterat. Den skicklighet och kompetens beredningen representerar är för mig en viktig garant för att framtida säkerhetspolitiska överväganden blir de allra bästa för Sverige. Men, herr talman, dagens debatt är också ett uttryck för vilket utomordentligt värdefullt säkerhetspolitiskt instrument det svenska totalförsvaret utgör. Årets försvarsbeslut, baserat på propositionen Totalförsvaret i förnyelse, innebär en modernisering av svensk säkerhetspolitik. En del av detta beslut, som vi nu debatterar, innebär att försvarsmakten och de civila myndigheterna nu har som en av sina huvuduppgifter att kunna bidra till fredsfrämjande internationella insatser. Vi satsar på att aktivt skapa säkerhet i stället för att som tidigare mest passivt gardera för ofärdstider. Samtidigt är det inget nytt, bara en mycket större tonvikt vid de internationella och de fredstida uppgifterna. I vår strävan efter gemensam säkerhet fullföljer vi vårt mångåriga arbete inom framför allt FN. Våra fredsfrämjande insatser har utvecklats successivt sedan lång tid. Sverige har sedan starten 1948 deltagit i FN:s fredsbevarande operationer med totalt 70 000 män och kvinnor i trettiotalet olika missioner. För närvarande deltar Sverige i ett tiotal missioner med cirka tusen personer. En grund för det svenska engagemanget har sedan länge varit det nordiska samarbetet. Ett exempel inom ramen för detta samarbete är den nordiska insatsen i Makedonien, där vi sedan 1992 medverkat i en preventiv mission inom ramen för en nordisk bataljon. Men vi har också deltagit, vilket har berörts många gånger i debatten, i insatser där det handlat om att söka få slut på en konflikt och att etablera fred. Inom ramen för insatsen i Bosnien har Sverige omsatt sex bataljoner, dvs. ca 6 000 man har totalt medverkat till en ungefärlig kostnad av 700 miljoner om året. Personalen har rekryterats och utbildats av sex olika brigadförband i Sverige. Viktigt är förstås också våra internationella humanitära insatser, där Räddningsverket och civil räddningspersonal gör stora och värdefulla insatser men där även militära resurser utnyttjas, bl.a. för flygtransporter och minröjning. Ett allt viktigare forum för att förbereda och öva fredsfrämjande insatser har blivit Partnerskap för fred. Sverige har ökat sitt engagemang och kommer 1997 att stå värd för tre övningar. En av dem är en fredsfrämjande övning i maj-juni där vi delar värdskapet med Norge. En sjöräddningsövning genomförs, så även en övning i Östersjön samt en som syftar till att öva humanitära flygtransporter. Så skulle uppräkningen kunna fortsätta när det gäller att beskriva vad totalförsvaret som aktivt instrument i säkerhetspolitiken innebär. Och inte minst viktigt: Sällan möter man ett sådant engagemang och en sådan hundraprocentig vilja att göra sitt allra bästa som hos den personal som deltar i alla dessa olika missioner. Herr talman! Utan detta engagemang hos dessa goda ambassadörer för Sverige skulle våra politiska intentioner få mycket sämre genomslag. Jag skall också säga något om försvarsindustriellt samarbete, ett helt annat tema som vi ändå behandlar i samma betänkande. Låt mig börja med att slå fast att en inhemsk försvarsindustri är en säkerhetspolitisk tillgång. Den hjälper oss naturligtvis att garantera tillgång till den materiel som vi behöver, men den ger oss också kompetens att underhålla och utveckla densamma. Det är också värt att komma ihåg att vi har och lever med ett ganska stort materiellt arv, ett arv som ofta är präglat av vad vi har kallat den svenska profilen. Det ställer särskilda krav på de industrier som skall förvalta och vidareutveckla detta arv. Ett tredje skäl till att försvarsindustriellt samarbete är viktigt är att den anpassningsförmåga som vi eftersträvar i vår säkerhetspolitik bygger på att vi måste kunna få tillgång till kvalificerad kompetens och material när vi behöver - genom inhemsk anskaffning eller import. Har vi tillgång till teknologi som även andra kan behöva ökar sannolikheten dramatiskt för att vi skall kunna anskaffa det just vi behöver, något som annars inte är en självklarhet i ett läge där alla ser om sitt hus. Detta är något som historien har lärt oss. Allt försvarsindustriellt internationellt samarbete är alltid baserat på vår egen försvarsmakts behov. Dessa behov kan dock inte tillgodoses utan import, och av det skälet är det viktigt att vi gör vår upphandling så kostnadseffektiv som det någonsin är möjligt. Vi har därför stannat för att det är ett svenskt intresse att ingå i WEAG, Western European Armaments Group. WEAG, som inte är traktatsfäst och saknar överstatliga inslag, baseras helt på konsensusprincipen. Det praktiska arbetet inom WEAG sker i tre s.k. panelgrupper, vilka söker identifiera möjligheter till samarbete inom områdena utveckling och upphandling, forskning och teknologi respektive harmonisering beträffande upphandlingsprocedurer, kravspecifikationer och kvalificeringskrav för leverantörer. Det bör därutöver noteras att varje deltagande land självt väljer de samarbetsområden man önskar delta i. Att som Lennart Rohdin säga att vi smyger oss in i WEAG är djupt felaktigt. Redan förra hösten fattade riksdagen beslut om ett närmande till WEAG. Förslaget har sedan behandlats både i beredningen, i vårt utskott och nu här i kammaren i dag. Det är inte att smyga. Efter vad jag har inhämtat har Finland och Schweiz gjort samma ställningstagande som Sverige. Jag har en sista kommentar. Frågan om svensk krigsmaterielexport har lyfts fram i motioner - med olika syfte, vill jag gärna påstå. Utskottet har konstaterat att det beslut som riksdagen har fattat ligger fast.
Herr talman! Det här blev någonting annat. Jag trodde först att inledningen till Britt Bohlins anförande var skriven före debatten, för den lät litet missmodig. Jag vill också säga till Britt Bohlin att jag kan vidimera det förtroendefulla samarbete vi hade i Försvarsberedningen. Jag har många gånger under debattens gång sedan dess, både här i kammaren och på andra håll, tyckt att det hade varit bättre om Britt Bohlin och jag hade kunnat sköta den, så hade den kunnat föras på en annan nivå. Men sedan har vi det här med WEAG. Jag tycker ändå att det här måste ha gått litet väl snabbt för regeringen. Jag vet att förslaget fanns i Försvarsberedningen, och jag vet att det finns i betänkandet från det gemensamma utskottet. Men Britt Bohlin vet också att den här frågan aldrig har sakbehandlats vare sig i beredningen eller i utskottet. Vi har inte fått några dokument eller handlingar om vad WEAG är och framför allt inte om vad de nuvarande medlemsstaterna har tänkt sig med det nya WEAG som de avser att åstadkomma - ingen redogörelse, ingen analys av konsekvenserna. Vi i Folkpartiet är för ökat internationellt samarbete, även när det gäller försvarsindustri, men så bråttom är det inte att man inte kan ta reda på förutsättningarna. Jag kan förstå principiellt om man tycker sig behöva mer tid för att kunna bedöma vad det nya NATO kommer att innebära innan man tar slutlig ställning. Men varför den här bakvända processen när det gäller Vi är tillbaka i 1958 års pensionsvaldebatt: först ett rejält beslut, och sedan tar vi reda på vad det betyder.
Herr talman! Jag vill inte kalla mig själv missmodig över den ton som vi har i debatten, men när vi har diskuterat i snart fyra timmar kan jag konstatera att det nog föreligger någon liten oenighet någonstans - annars kanske det hade varit onödigt. Jag kan också konstatera att 12, möjligen 13, inlägg från Lennart Rohdin har handlat om NATO:s förträfflighet. Jag vet inte om vi ens i Försvarsberedningen ägnade så många inlägg åt just den frågan, på det sätt som vi nu har gjort. Men det är bra att den debatten blir lyft. Tolka inte det som missmodighet - tvärtom. Jag vill bara understryka, att trots att vi har debatterat i fyra timmar är vår säkerhetspolitiska rapport och det betänkande som ligger på riksdagens bord i dag präglade av en stor gemensamhet. Jag tycker att det är värt att understryka, inte minst för protokollet. När det gäller WEAG kan jag inte förstå hur Lennart Rohdin kan uppfatta att detta är en händelsekedja som går så fort.

I själva verket har den här frågan sniglat sig fram sedan 1989, om jag inte minns helt fel.
Herr talman! Det är riktigt att många inlägg från min sida, och från andra, har handlat om NATO. Det har varit så tidigare, och det kommer att fortsätta att vara så, just därför att vi behöver en ordentlig debatt och ett klargörande av förutsättningar och liknande innan något parti här i kammaren kommer på idén att föreslå ett svenskt medlemskap. Varför skall vi då i dag plötsligt besluta om att söka svenskt medlemskap i WEAG, utan att ha diskuterat det i kammaren, i Försvarsberedningen eller i det gemensamma utskottet, utan att något underlag har presenterats inför ett sådant beslut? Jag tycker att det åtminstone borde ha ringt en väckarklocka inför de signaler som kom för cirka en vecka sedan från Bryssel om att WEAG självt och dess medlemsstater tycker att en förutsättning för medlemskap i WEAG, framför allt det framtida WEAG, är medlemskap i NATO. Det behöver inte utgöra ett hinder den dag vi har ett rejält underlag för vårt ställningstagande. Men borde det inte åtminstone föranleda regeringssidan att nu ta sig en funderare till innan man först fattar det reella beslutet, som man sedan skall analysera konsekvenserna av, som försvarsministern sade tidigare i debatten?
Herr talman! Jag förstår uppriktigt sagt inte vad Lennart Rohdin vill. Först säger han här i dag 13 gånger, eller möjligen 14, att NATO är jättebra. Han ser inga problem med det, om utvidgningen går enligt planerna osv. Det finns ingen debatt kring de eventuella svårigheter som vi kan stöta på efter vägen, utan det är i grunden en väldigt positiv utveckling och en positiv organisation. I nästa steg säger han att WEAG är en mystisk organisation, som vi måste fundera noga på om vi kan vara med i, därför att den förutsätter medlemskap i NATO. Det är för övrigt inte sant. Det är nog riktigt om man tittar tillbaka historiskt sett, men om Sverige, Schweiz och Finland skulle vara medlemmar i WEAG vore det inte den typen av organisation längre. Det är väl ändå viktigt att notera. Vad är det egentligen som är så farligt med

Herr talman! Jag skall i mitt anförande ta upp några av de punkter som vi moderater särskilt tagit upp i våra reservationer och vårt särskilda yttrande samt göra några reflexioner över det säkerhetspolitiska beslut som nu är på väg att fattas. Här finns vår första för Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna gemensamma reservation mot bedömningarna av de förändringar som skett i avtalet om konventionella stridskrafter i Europa, CFE Vi är alla - regering såväl som opposition - överens om att förändringarna är till det sämre. Vi kan konstatera - oavsett om vi vill säga ut det eller inte - att avtalets nya bestämmelser rycker undan de förutsättningar som finns för försvarsbesluten 1992 och 1995. Det krävs alltså omtanke och handling för att man skall kunna matcha det som blivit och det som kan komma att bli resultatet av förändringarna i avtalet. Visst är det bra att avtalet består, och visst är ett CFE-avtal bättre än inget CFE-avtal. Men resultatet är redan nu dåligt och kan, som utskottet valde att uttrycka det för ett år sedan, verka destabiliserande i Östersjöregionen. Det vågar inte majoriteten uttrycka i år. Förra året, då vi uttryckte oss hypotetiskt, var alla med på vagnen, men när det värsta blir verklighet hoppar de partier som står bakom propositionen av. Är det för att ett sådant uttryckssätt skulle kunna vara ett motiv för oss försvarsvänner att kräva stopp för nedrustningen, eller är det för att ni verkligen tycker på det sättet? Förändringarna i CFE-avtalet innebär konkret att de nuvarande mängderna fordon och vapen som regleras i avtalet i Rysslands flankområden legitimeras. Det som inte var tillåtet 1990 blir tillåtet nu. Och både nu och på sikt innebär det en avsevärd lättnad i begränsningarna för rysk iståndsättning av stridskrafter, främst vad gäller möjligheterna till militära påtryckningar och förutsättningarna för att använda militärt våld mot de baltiska länderna. Ingen påstår att det demokratiska Ryssland har sådana avsikter. Ingen vill tro att Ryssland någonsin kommer att ha sådan avsikter. Men ingen kan heller utesluta politiska stämningsförändringar i Ryssland som gör att förändringarna i avtalet kan komma till nytta för dem som vill dominera i det en del ryssar kallar det nära utlandet. Man måste ställa sig frågan varför Pskovs oblast flyttas ur den gamla nordflanken. Vilket är det militära och politiska motivet? Varför behöver Ryssland, och har kämpat för det, tillstånd för helt andra truppkoncentrationer vid den ryskbaltiska gränsen än vad som tidigare var möjligt? Det är, som jag ser det, den viktigaste militära och politiska frågan. Förändringarna i CFE-avtalet borde ha fått konsekvenser för svensk försvarsplanering, särskilt - precis som utskottet uttrycker det - eftersom "osäkerheten om CFE-avtalets framtid" endast ger "begränsad vägledning för möjligheten att långsiktigt bedöma den militärstrategiska utvecklingen i norra Europa". Och osäkerheten om avtalets framtid är inte bara stor; den är mycket stor. Ryssland vill helst inte ha något CFE-avtal alls. Framtiden är höljd i dunkel, och oavsett vad som händer med avtalet eller dess innehåll är alla överens om att det inte kan bli bättre för Sverige, Finland och Baltikum. Avtalet skall enligt vårens överenskommelse utvecklas. Vi vet alla att en sådan utveckling bara kan komma att gå i en riktning under de närmaste åren. Ändå dras inga slutsatser i utskottets betänkande. Varför inte nyttja kunskapen om förändringen till det sämre och osäkerheten om avtalets framtid till att ta till en ordentlig säkerhetsmarginal när det gäller det svenska försvaret, i stället för att fortsätta på den inslagna nedrustningsvägen? Och varför inte ta osäkerheten om avtalets framtid till intäkt för att försöka hålla Sverige på den säkra sidan när det gäller militär förmåga? Hur Socialdemokraterna och Centern har hanterat frågan om CFE-avtalet sätter också ljuset på en annan viktig punkt i försvarsbeslutet, som kom upp i replikskiftet mellan Göran Lennmarker och Thage G Peterson tidigare här i dag, nämligen den om anpassning. Frågan om politikernas förmåga att registrera och rätt bearbeta händelser i omvärlden, att rätt tolka dem och använda dem som underlag för anpassningsåtgärder tillhör de svaga punkter som har diskuterats allra mest. Försvarsministern och hans drabanter i rött och grönt ställer, genom att slå dövörat till när det gäller de här förändringarna i CFE-avtalet, frågan om vilka omvärldsförändringar som skall till för att man skall börja anpassningen, om det inte räcker med att de förutsättningar som låg till grund för försvarsbesluten 1992 och 1995 nu ryckts undan och att avtalets framtid i allra högsta grad är osäker. Vad behövs då för att förändra inriktningen i försvarsbeslutet 1995? Tyvärr minskar tilltron genom oviljan att dra slutsatser av förändringarna i CFE-avtalet. Regeringens trovärdighet ifrågasätts, och misstanken väcks att anpassningsfilosofin från socialdemokratisk utgångspunkt är något som på ryska kallas maskirovka, en skenmanöver, för att dra bort kritiken från drastiska nedskärningar i försvaret. Jag är mycket ledsen över det. Jag tror att diskussionen om anpassningsfilosofin förutsätter att den är ärligt menad. Oavsett att propositionen lämnar det mesta i övrigt att önska, ger den en rimlig ansats, som vi måste gå till botten med och penetrera innan vi avfärdar konceptet. Jag tror att en anpassningspolitik är möjlig om en mängd absoluta förutsättningar är uppfyllda. Till en av de absoluta förutsättningarna hör att man tar omvärldsförändringar på allvar och tillåter dem att störa ens ritningar när det är motiverat. Det har inte utskottsmajoriteten gjort. Därför instämmer jag i Göran En av de absoluta förutsättningar som måste vara uppfyllda för att vi skall kunna lita på anpassningen som filosofi är säkerställd försvarsindustriell kompetens. Nya vapen och fordon tas inte fram på nolltid. De regnar heller inte som manna från himlen. Här är det glädjande att notera att utskottet tagit kliv framåt i de svenska ståndpunkterna. Utskottet konstaterar att den förutsättning för export som hittills utgjorts av det svenska försvarets behov kan behöva tolkas bredare än hittills. De försvarspolitiska behoven kan komma att behöva ges en ny innebörd. Med tydligare ordval skulle man kunna säga att samarbete och export som behövs för att bevara nödvändig kompetens för framtiden fr.o.m. nu skall ses som accepterad. Det är en mycket positiv signal. Ett annat positivt ställningstagande som görs i det sammansatta utskottets betänkande är det om en harmonisering av exportreglerna. För första gången markerar nu riksdagen - om utskottets betänkande bifalls - att man ser positivt på en sådan, självfallet med utgångspunkt i vår egen restriktiva exportpolitik. En harmonisering är både nödvändig och önskvärd - nödvändig eftersom det internationella samarbetet ökar, och önskvärd eftersom svensk försvarsindustri som vi så väl behöver gynnas av likabehandling. Målet om en europeisk harmonisering må vara avlägset - men land för land bör det kanske vara möjligt att nå en samsyn. Det förutsätter naturligtvis att Sverige såväl som andra länder som önskar en harmonisering är beredda att både ge och ta. Vi har vår restriktiva politik som utgångspunkt under det att de närmast liggande länderna har sin restriktiva politik som utgångspunkt. Från min utgångspunkt borde konsensus vara möjlig att nå, till nytta utifrån såväl säkerhetspolitiska som humanitära aspekter. Världen är osäker och Sverige rustar ned. Kanske kommer de som nu står bakom nedskärningarna att en dag bittert få ångra sig. Det har hänt förut i mänsklighetens historia. Redan i det gamla Rom myntades det uttryck som är en god vägledning för varje liten nation utan formella garantier från andra: Om du vill fred, så rusta för krig. Det var och är kloka ord i en osäker omvärld. I dag skulle man kunna säga: Om du vill fred, så arbeta för fred med alla medel som står till buds, kämpa för freden - men se till att du är rustad för att utkämpa det krig du helst av allt vill undvika. Då har du de bästa förutsättningarna för att undvika det. Sverige är värt en ordentlig säkerhetsmarginal - en större säkerhetsmarginal än den som finns i regeringens och utskottsmajoritetens förslag. Därför instämmer jag i Göran Lennmarkers yrkanden om bifall till reservation 1 och 2 och i Inger Kochs yrkande om bifall till reservation 13.
Fru talman! Jag har några frågor till Henrik Landerholm. Antag att det som han påstår om att CFE avtalet verkligen rycker undan de förutsättningar som fanns för försvarsbesluten 1992 och 1995 stämmer. Varför har då Moderaterna stannat vid 14 brigader, 14 divisioner osv.? Varför inte ligga fast vid 16 brigader och 16 divisioner och fullt ut dra konsekvenserna av sina egna slutsatser? Det tycker jag skulle vara sundare. Henrik Landerholm gör en litet knepig omskrivning när han säger att regeringens trovärdighet är ifrågasatt därför att vi inte drar en rad olika slutsatser av CFE-avtalet. Litar inte Henrik Landerholm på sig själv, på de andra i Försvarsberedningen och på de slutsatser man har dragit och kommer att dra när man fortsatt kommer att följa utvecklingen i form av nya kontrollstationer? Jag tror att reaktionen på utfallet av CFE-avtalet ter sig något märklig i omvärldens ögon. Jag vet ingen som har reagerat så som svenska moderater har gjort - vare sig i Norge, Finland eller i något av de baltiska länderna. I själva verket är det så, Henrik Landerholm, att i Finland föreslår man just nu en dubbelt så stor neddragning och besparing som vi här i Sverige har gjort, enligt vad jag har förstått av tidningsuppgifter.
Fru talman! Jag är väldigt glad att Britt Bohlin ställer den första frågan. Varför har inte vi moderater dragit slutsatsen att det behövs ännu mer försvar om förändringarna i CFE-avtalet inneburit att förutsättningarna för 1992 och 1995 års försvarsbeslut rycks undan? Jo, helt enkelt därför att vi vid en noggrann analys kommit fram till att den större försvarsorganisation som vi föreslog 1995 med marginal räcker till för att hantera den ökade osäkerheten. Bohlin, Socialdemokraterna och Centerpartiet står bakom har enligt samma analys inte befunnits räcka till för att hantera risken för att dessa förändringar skulle kunna bli verklighet och risken med det avtal som redan nu givit Ryssland möjlighet att placera helt andra mängder med modern krigsmateriel i vårt närområde. Den andra fråga Britt Bohlin ställde kommer jag inte ihåg nu. Men eftersom jag har ytterligare en replik på mig att svara ber jag henne upprepa den.
Fru talman! Jag frågade Henrik Landerholm varför han inte vågar lita på sig själv och sin egen förmåga i arbetet i Försvarsberedningen och inför de kommande kontrollstationerna. Jag måste ändå dra slutsatsen - detta är ett påstående och ingen fråga - att CFE-avtalet snarast är en omskrivning för varför Moderaterna av något skäl tvekar inför, och inte vågar ställa om, den svenska försvarsmakten mot framtidens säkerhetspolitiska miljö. I stället biter de sig kvar i gårdagens säkerhetspolitik.
Fru talman! Nu förstod jag Britt Bohlins fråga bättre. Anledningen till att vi har gjort denna bedömning av CFE-avtalet är naturligtvis att regeringen har föreslagit en kraftig nedrustning. Finland har ökat sina försvarsanslag med 50 % sedan 1980. Norge har ökat sina med en tredjedel. De baltiska staterna drar helt andra slutsatser än den svenska regeringen av det som händer i deras närområde. Litauen och Estland har från mycket blygsamma nivåer själva gjort ansatser att fördubbla sina försvarsansträngningar. Polen, som också ligger i närheten, har för avsikt att öka sina försvarsansträngningar med 3 % årligen. Enligt min uppfattning är det inte så att andra länder drar felaktiga slutsatser. Tvärtom är det så att regeringen misstänkliggörs därför att den fortsätter den inslagna vägen mot nedskärningar och fortsatt nedrustning trots omvärldsförändringarna. Britt Bohlin frågade om jag litar på mig själv eller inte. Jag har i en avvikande uppfattning till Försvarsberedningens rapport redovisat precis alla dessa frågetecken kring CFE-avtalet. Men regeringen och Centerpartiet har varit helt inriktade på att beslutet om besparing skulle genomföras. Det fanns inget utrymme för att inte uppfylla de ritningar som angavs redan i den ekonomisk-politiska propositionen 1994. Man ställer sig frågan: Vilken beslutskapacitet finns det hos åtminstone delar av statsmakten när det gäller att ta till vara förändringar i omvärlden och ha dem som utgångspunkt för nödvändiga förändringar i det svenska försvaret?

Fru talman! Ad utrumque paratus - beredd till bådadera - var redan för de gamla romarna en mycket viktig princip. Säkerhet innebär att kunna hantera både en positiv och en negativ utveckling i omvärlden. Sovjetunionen var det sista stora imperiet som föll ihop. För Ryssland innebar detta alldeles speciella svårigheter eftersom sönderfallet kombinerades med en uttalad fattigdom, en miljökris och allmänt sönderfall. Den gamla stoltheten över att vara en ledande nation i världen försvann. Detta psykologiska trauma kombinerades med att Ukraina, juvelen i kronan, försvann med Krim, som var det gamla fritidsparadiset. Rysslands utveckling är en nyckelfråga för oss. På kort sikt kan man konstatera att krigsmakten är reducerad till ungefär en fjärdedel och att den efter Tjetjenienkrisen är desillusionerad och delvis korrupt. Vi vet att utvecklingen går åt rätt håll, men vi vet också att vid varje votering och folkomröstning får de onda krafterna stort stöd. De röd-bruna krafternas enkla budskap har en obehaglig tendens att samla ganska många väljare i Ryssland. Vi hoppas alla på fred, demokrati och tillväxt. Vi gör allt för att stödja de goda krafterna i Ryssland, men vi vet också att vi har CFE-avtalet. Vi får fler moderna flygplan och stridsvagnar i vårt närområde i nordvästra Ryssland. Peace in our time, "fred i vår tid" - det har sagts tidigare och av större politiker än här i dag. Vi vet av erfarenhet att sådana förutsägelser inte alltid slår in. Jag tror att det är viktigt att inrikta sig på den positiva utvecklingen, men man måste vara rustad för det andra alternativet. Det är när det gäller säkerhetspolitik viktigt att inte vara desillusionerad, men att vara illusionslös.

Fru talman! Vi är några stycken som har anmält oss sent till denna debatt. På sätt och vis är det passande att den handlar om säkerhetspolitiken. Vi i den borgerliga oppositionen har ägnat en stor del av dagen, liksom av de senaste två veckorna, åt att klarlägga vad statsminister Göran Persson sagt och gjort i samband med sitt besök i Kina. Vad som framkommit har föranlett oss att begära att Göran Persson skulle medge att han handlat fel och ta tillbaka sina uttalanden om politisk stabilitet i Kina och jämförelsen med Ryssland. Det betyder inte att vi söker strid om utrikespolitiken. Tvärtom ser vi det som angeläget med största möjliga enighet på detta område. Vad saken gäller är i stället huruvida vi hyser förtroende för Göran Perssons vilja och förmåga att företräda Sveriges utrikespolitiska linje vid internationella framträdanden som statsminister. Å den moderata riksdagsgruppens vägnar tvingas jag konstatera att de svar och besked som Göran Persson lämnat inte har varit tillfredsställande. Ledande företrädare för Folkpartiets och Kristdemokraternas riksdagsgrupper kommer strax att meddela att de kommit fram till samma slutsats. Jämlikt 12 kap. 4 § regeringsformen får jag därför till talmannen överlämna ett yrkande att riksdagen måtte uttala att statsminister Göran Persson inte åtnjuter riksdagens förtroende. Yrkandet är undertecknat av 35 riksdagsledamöter tillhörande Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. Med hänvisning till statsministerns uttalanden och åtgärder i samband med dennes besök i Kina yrkar vi i enlighet med RF 12:4 att riksdagen måtte uttala att statsminister Göran Persson icke åtnjuter riksdagens förtroende.
Fru talman! Vår förhoppning var att detta steg skulle kunna undvikas, och vi har föreslagit vägar som statsministern hade kunnat använda för att ställa till rätta den skada som hans uttalanden i Kina vållat. Han har tyvärr inte utnyttjat den möjligheten. Folkpartiets uppfattning är att svensk utrikespolitik skall ha en stark demokratiprofil. Därför måste Göran Perssons uttalanden läggas till rätta. Eftersom han inte utnyttjade dagens riksdagsdebatt till detta, har Folkpartiets riksdagsgrupp beslutat att tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna väcka frågan om misstroendeförklaring.

Fru talman! Vi har i dag fört en debatt med anledning av statsministerns uttalanden i samband med besöket i Kina. Jag tänker självfallet inte här ta kammarens tid i anspråk för att upprepa alla de synpunkter som framförts tidigare i dag. Vi som omedelbart reagerade och kritiserade statsministerns uttalanden har begärt att han skulle lägga till rätta sina uttalanden. Under den tid som förflutit sedan statsministerns uttalanden blev kända har han haft gott om tid att utvärdera sina egna uttalanden och studera effekterna av dem i svenska och utländska medier. Han har också haft gott om tid att registrera synpunkter och protester från den kinesiska demokratirörelsen. För vår del handlar beslutet att begära en förtroendeomröstning om att det inte får råda någon som helst oklarhet om den svenska uppfattningen om demokrati och mänskliga rättigheter. Kristdemokraterna tvingas, mot bakgrund av statsministerns ovilja att här i kammaren tillstå att hans uttalanden var felaktiga, att tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet begära att frågan om förtroendet för statsministern underställs riksdagen för prövning.

Fru talman! Vi delar uppfattningen att den princip som förhandlats fram med Danmark när det gäller dubbelbeskattningsavtalet och när det gäller det s.k. gränsgångaravtalet, dvs. att löneinkomster får beskattas där arbetet utförs, är bra. Vi vill därför inte motsätta oss att förslaget genomförs. Skattesituationen förändras inte för de personer som den 1 januari 1997 är att anse som gränsgångare. De kommer således att beskattas i Sverige så länge denna gränsgångarstatus föreligger. Det betyder att i det korta perspektivet påverkas inte det kommunala skatteunderlaget i nämnvärd omfattning. Men eftersom det kan förväntas att rörligheten på arbetsmarknaden kommer att öka och då tillkomsten av Öresundsbron med stor sannolikhet också kommer att öka intresset för pendling mellan länderna, kommer också de problem som sammanhänger med att en allt större del av invånarna arbetar och bor på olika sidor av sundet att öka. Risken är uppenbar att skatteunderlaget därmed försämras. Vi delar därför inte majoritetens uppfattning att de kommunalekonomiska effekterna skall regleras inom ramen för gällande regler om skatteutjämning. Eftersom det är ett begränsat antal kommuner som kan drabbas mer eller mindre av en omfattande arbetspendling till Danmark vill vi att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag som kompenserar aktuella hemortskommuner för det skattebortfall som blir följden av de nya bestämmelserna, dvs. direkt kompensation för det skattebortfall som det här begränsade antalet kommuner kan drabbas av. Fru talman! Jag tänker inte säga mer. Jag yrkar bifall till den reservation som vi har i det här ärendet.

Fru talman! Jag skall också fatta mig kort. Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande i den här frågan. Vi står ju inte så långt ifrån varandra. Vi i utskottet har sagt att de kommunalekonomiska effekter som kan uppkomma på sikt i huvudsak kommer att utjämnas. Men vi säger att regeringen skall följa utvecklingen i Öresundsregionen uppmärksamt och vid behov återkomma till riksdagen med förslag. Vi menar att det räcker och att man inte behöver ge ett tillkännagivande om detta.

Fru talman! Den här lilla begränsade striden som har uppstått i anledning av Moderaternas reservation tycker jag med rätta kan sägas vara en strid om påvens skägg. Men den kräver ändå några smärre tillrättalägganden. I dag är det klart gynnsamt att bo och skatta i Sverige för inkomster som intjänats i Danmark. Det har medfört att svenska medborgare har avstått från att flytta närmare sin arbetsplats i Danmark. Det har också medfört att danska medborgare bosatt sig och låtit sig skatteskrivas i Sverige med bibehållande av sin arbetsplats i Danmark. Det här förhållandet upphör genom det nu aktuella avtalet. Fortsättningsvis kommer man att skatta i det land där inkomsten förvärvas. Det innebär för en heltidsarbetande ungefär 10 000 kr högre skattebelastning för den som låter sig beskattas i Danmark än för den som låter sig beskattas i Sverige. Mot den bakgrunden är det inte rimligt att anta att lockelsen att bo i Sverige och beskattas i Danmark kommer att kvarstå. Det innebär på sikt att avtalets konstruktion inte kommer att vara någon nackdel för Sverige och svenska medborgare. Det är snarare så att det kommer att vara en fördel för Sverige. Dessutom är det så att genom de långtgående övergångsbestämmelserna kommer det inte heller att bli någon belastning på kort sikt. Det berörde K-G Svenson redan i sitt anförande. De som berörs av nuvarande regler kommer att behålla dessa regler så länge anställningen i det andra landet består. Om det trots allt på sikt skulle uppstå negativa effekter i det hänseende som jag nu har talat om, fångas de berörda kommunerna upp av det kommunala skatteutjämningssystemet. Det finns alltså ingen saklig anledning att nu skapa oro i de här kommunerna eller annorstädes för negativa effekter som av allt att döma aldrig uppstår. För övrigt tycker jag att detta är ytterligare ett belägg för värdet av ett effektivt verkande kommunalt skatteutjämningssystem. Det gäller för oss att se till att det bibehålls. Med denna korta plädering vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande 1996/97:JuU4, Utökad användning av strafföreläggande, föreslår utskottsmajoriteten att möjligheten att utfärda strafföreläggande utökas till att omfatta även de fall där det är uppenbart att rätten skulle döma till villkorlig dom eller villkorlig dom i förening med böter. Undantagna skulle enligt utskottsmajoriteten vara de som inte fyllt 18 år då brottet begicks. Villkorlig dom är en allvarlig påföljd även om en del av dem som döms till denna påföljd dess värre inte alltid inser allvaret. Straffvärdet ligger på fängelsenivå. Tanken på att utvidga möjligheten att använda strafföreläggande till att även omfatta villkorlig dom i de fall då det är uppenbart att det skall vara den påföljden, fördes fram för första gången i åklagarutredningen. Åklagarutredningens förslag behandlades av den förra borgerliga regeringen. I sin proposition Ett effektivare brottmålsförfarande avvisade den dåvarande regeringen det här förslaget. Motiveringen till avvisandet var bl.a. följande, och jag väljer att citera direkt ur propositionen: "Villkorlig dom kommer i första hand i fråga för förstagångsförbrytare. Ur kriminalpolitisk synvinkel finns det ett värde i att påföljden i dessa fall utdöms av domstol. Det skulle säkert uppfattas som en mindre allvarlig reaktion om påföljden bestämdes genom ett strafföreläggande." Den nuvarande regeringen har på nytt tagit upp åklagarutredningens förslag. Fru talman! Flertalet av dem som kan komma i fråga att få villkorlig dom genom strafföreläggande är unga människor. För dessa unga är det både pedagogiskt och förebyggande att deras fall tas upp vid en domstolsförhandling. Det är viktigt att den unge i tid inser att han eller hon är inne på farliga vägar. En domstolsförhandling kan vara det tillfälle då en negativ utveckling bryts. Den typ av brott som det handlar om i de fall där det är aktuellt att införa den nya gången är allvarliga, trots att det redan innan domstolsbehandlingen är uppenbart vilken påföljden skall bli. I det förslag som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom görs undantag för gruppen under 18 år. Detta är bra, men enligt vår uppfattning är det inte tillräckligt. Vår uppfattning är att även de som är mellan 18 Den nuvarande regeringen har redan genomfört, och står i begrepp att genomföra, drastiska besparingar på rättsområdet. Jag skall ge några exempel. Polisen har redan drabbats mycket hårt, och Domstolsutredningen arbetar med direktiv om att halvera antalet tingsrätter och åstadkomma stora besparingar. Av erfarenhet vet vi att tunga besparingar på polisen drabbar även övriga rättsväsendet. Färre poliser leder till färre brottsutredningar, vilket i sin tur leder till att färre åtal kan väckas. Antalet brottslingar som lagförs vid domstolarna minskar, vilket i sin tur leder till att antalet intagna på fängelser och häkten minskar och till att medborgarnas rättstrygghet hotas. Genom de besparingar som lagts har vi fått precis denna utveckling inom rättsväsendet. Förslaget att utöka användningen av strafföreläggande kommer enligt propositionen att ge besparingar på 12 miljoner kronor årligen. Det är naturligtvis inte fel att använda rättsväsendets krympande resurser på ett effektivt sätt, men här anser vi moderater att utskottsmajoriteten går alldeles för långt i sin spariver. Vikten av att en förstagångsförbrytare, ofta en yngre person, får konfronteras med domstolsmiljön och dess allvar har för oss moderater en mycket större betydelse än vissa tänkta rationaliseringsvinster. Den tänkta besparingen kan komma att visa sig bli mycket dyr. I vår kritik får vi stöd av Lagrådet, som skriver att de invändningar och betänkligheter som framfördes av förra regeringen mot förslaget om att utvidga användandet av strafföreläggande i allt väsentligt fortfarande är bärkraftiga.

Fru talman! Jag har en son som nu på fredag fyller 18 år. Även om han då blir myndig och får rösträtt är han fortfarande mycket ung - i alla fall i mina ögon, och förmodligen också i kammarledamöternas ögon. Vi moderater anser att förslaget, trots att ungdomar under 18 år undantas, kommer att ge helt fel signaler till våra unga. I vår motion Ju3 framför vi vår uppfattning. Det är fortfarande av stort värde att unga lagöverträdare, dvs. även de mellan 18 och 21 år, får sin sak prövad inför domstol. Prövningen vid domstol visar på allvaret i samhällets reaktion mot brottet. Detta syfte är viktigt och måste tillmätas stort värde för den unges fortsatta utveckling. Utskottsmajoritetens förslag ger fel signaler till dem av våra ungdomar som av en eller annan anledning har begått ett brott. Det går inte att bortse från vikten av att unga, ofta förstagångsförbrytare, konfronteras med domstolsmiljön och dess allvar. Detta anser vi vara viktigare än vissa tänkta ekonomiska rationaliseringsvinster. De tilltänkta vinsterna äts mångdubbelt upp, om den unge inte inser allvaret i sin situation utan fortsätter med brottslighet - brottslighet som leder till fortsatt olycka för den unge, för den unges närmaste och för eventuella framtida brottsoffer. Det går inte att i ekonomiska termer uppskatta värdet av om en ung människa tar varning av sin situation och i framtiden avhåller sig från brott. Det gamla talesättet att det är bättre att stämma i bäcken än i ån är fortfarande högaktuellt. Fru talman! Vi moderater yrkar bifall till reservation 3 och till den lydelse av hemställanspunkt 3 som där redovisas. Beträffande övriga hemställanspunkter ställer vi oss bakom utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservation 2. För att spara tid här i kammaren nu när klockan går här på kvällen skall jag också instämma i det Siw Persson från Folkpartiet sade härifrån talarstolen. Vid strafföreläggande fullgör polis och åklagare såväl den brottsutredande som den dömande funktionen. När det gäller ett utökande av åklagares möjlighet att använda strafföreläggande till att även gälla brott som kan ge villkorlig dom vill jag säga att Vänsterpartiet anser att det finns en gräns för hur långt man kan gå. Det kan, som Siw Persson sade, innebära en utvidgning till brott där straffvärdet inte överstiger ett år, där det är förstagångsdömda, där även ringa misshandel kan ingå. Det kan handla om kvinnovåld, och jag ser det också ur det perspektivet. Fru talman! Kvinnovåldet är utbrett i Sverige. Vi för en kamp mot den typen av våld. Med det här förslaget riskerar man att åklagaren använder sig av strafföreläggande i stället för att låta det gå till domstolsprövning när en kvinna för första gången har vågat anmäla sin man. Det är viktigt också ur brottsoffrets synpunkt att det blir en domstolsprövning, att man inte uppfattar brottet som inte så allvarligt och påföljden som lättvindig. Detta är också en rättssäkerhetsfråga.

Samtidigt är jag övertygad om att alla som får den här möjligheten inte kommer att välja att skriva under ett strafföreläggande från åklagaren. Många kommer i stället att vilja ha upp sin sak i domstol, för att kunna försvara sig och slåss för sin rätt och inte få en villkorlig dom. Det här kan innebära att vi återigen skjuter på rättssäkerheten och på likheten inför lagen och brottslingarnas lika möjligheter att få sin sak prövad. Vid strafföreläggande fullgör ju polis och åklagare som sagt såväl den brottsutredande som den dömande funktionen. Vänsterpartiet anser att vid en så allvarlig påföljd som villkorlig dom bör det vara en domstol som dömer. Fru talman! JO, Svea hovrätt och samtliga tingsrätter som har varit remissinstanser har avstyrkt det här förslaget. Som tidigare sades har också Lagrådet kommit med invändningar när det gäller förslaget. Det gjorde man när det lades fram förra gången, och man har fortfarande lika stora invändningar, men man är beredd att acceptera förslaget just för att man måste spara. 12 miljoner kronor sparar man på det här, men man förskjuter en stor del av den dömande makten. Den besparingen är inte värd ett så högt pris. Fru talman! I likhet med Siw Persson är vi i Vänsterpartiet oroade över de stora förändringar som sker samtidigt inom hela rättsväsendet. Nya förslag kommer ständigt, och det sker snabba förändringar. I dessa besparingstider är vi också oroliga att strafföreläggandet med de restriktioner som finns i dag kommer att visa sig ha just de besparingseffekter som man säger och att man kommer att se möjligheterna att i framtiden utöka möjligheten till strafföreläggande i ännu större utsträckning. Vänsterpartiet anser att gränsen för ett strafföreläggande går där den går i dag, dvs. att strafföreläggande kan förekomma när böter är den aktuella påföljden. För rättssäkerhetens skull skall övriga påföljder dömas i domstol.